Herr talman! Det är mycket viktiga frågor vi nu behandlar, som tidigare talare också har betonat. Forskning och forskarutbildning är av grundläggande betydelse för praktiskt taget all utveckling i arbetsliv och samhälle. Att utveckla nya produktionsmetoder och nya produktområden är en förutsättning för att vårt näringsliv skall kunna hävda sig i konkurrensen med andra ledande industrinationer. Den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen är inte mindre viktig. ”Människan lever icke allenast av bröd.” Eller för att använda Tage Erlanders ord från ett tal som han höll i Skellefteå 1946: ”I teknikens tidsålder får studiet av människan själv ej försummas. Vår främsta uppgift är att skapa ett samhälle med trivsel och arbetsro och alltid ta hänsyn till de djupa element varav människan består.” Det känns angeläget att upprepa detta också 40 år senare. Det är nödvändigt att vi i vårt land har en stark grundforskning på många områden. En omprioritering har därför inletts i syfte att ge grundforskningen en starkare ställning. För övrigt är det värt att notera att forskningen under ett antal år har varit ett prioriterat område och är det också nu. Forskningen har i regeringens förslag undantagits från de generella besparingar som övriga samhällssektorer har drabbats av. Jag noterade att Birger Hagård nu talade om att forskningen är en av de mest omhuldade frågorna i vårt land. Jag är glad att vi är överens om det. Jag noterar vidare att det sker en uppräkning av anslagen på detta område med mellan 7 och 9 Ze. Trots detta har utbildningsutskottet funnit det motiverat att ytterligare förstärka samhällets insatser. Det sker, som har påpekats tidigare i debatten, genom en uppräkning av anslaget till forskarutbildningens studiefinansiering med 10 760. Sammantaget beräknas det uppgå till ett belopp av 26 milj.kr. UHÄ har beräknat att det behövs betydande belopp för att bibehålla den uppnådda nivån vad gäller utrustningsstandarden vid högskolorna samtidigt som nödvändiga nyanskaffningar möjliggörs. Regeringen föreslår i detta sammanhang en engångsanvisning om 39 milj.kr. Utskottet vill också på denna punkt ytterligare förstärka insatserna och säger att regeringen under nästa riksmöte bör lägga fram förslag till ökade resurser för inredning och utrustning av lokaler vid högskolorna. Den engångsanvisning om 39 milj.kr. som görs i årets budget bör enligt utskottets mening följas av motsvarande insatser under följande två år. Sammantaget utgör således de medelsförstärkningar som nu föreslås en kraftsamling för forskningen. Detta sker samtidigt som arbetet pågår för att ge underlag till den forskningspolitiska proposition som regeringen skall lägga fram under nästa riksmöte. Arbetet med forskningspolitiken är som bekant upplagt så att regering och riksdag vart tredje år gör en genomgripande behandling av forskningsfrågorna. Då dras riktlinjer upp som skall vara vägledande för hela treårsperioden. Vi befinner oss nu inför det sista året av innevarande treårsperiod. Därför har vi i dag inte anledning att ha någon mer omfattande debatt i dessa frågor. Flera yrkanden som tagits upp i motioner, och i vissa fall också i reservationer, innebär emellertid förslag om ändringar i nu gällande riktlinjer och prioriteringar. Utskottet hänvisar med all rätt dessa förslag till prövning i samband med den kommande forskningspolitiska propositionen. Det är viktigt att vi slår vakt om den mera långsiktiga planering som nuvarande ordning innebär och att riksdagen respekterar den arbetsordningen. De angivna riktlinjerna bör alltså gälla under hela treårsperioden. Vi får nästa riksmöte anledning att ägna mycket stort utrymme åt forskningsfrågorna inför en ny planeringsperiod. Jag övergår nu till att kortfattat kommentera några av de konkreta frågor där utskottet inte har kunnat enas. Vpk vill att riksdagen skall göra ett uttalande om prioritering av en rad mycket detaljerade områden som berör arbetsmarknad och maktstruktur. Enligt utskottets mening bör riksdagen inte göra uttalanden av den detaljeringsgraden. Vad gäller den viktiga frågan om samverkan mellan högskola och näringsliv framhåller utskottet att ”det är oavvisligen nödvändigt att negativa effekter på högskolans centrala och långsiktiga uppgifter beträffande den inomvetenskapligt motiverade forskningen undviks.” Det är viktigt att i det betydelsefulla samarbete som vi vill upprätthålla denna klara gränslinj stimulera mellan högskolan och näringslivet. De borgerliga partierna är liksom tidigare oroade över den obalans de anser föreligga mellan grundläggande forskning finansierad via fakultet och forskningsråd och den forskning som finansieras av sektorsorgan. De vill att regeringen skall upprätta en plan för omföring av resurserna till högskolan. Denna fråga har behandlats många gånger. Inriktningen av forskningspolitiken är nu att ytterligare stärka den grundläggande forskningen. Regeringen har därför tagit initiativ till överläggningar i syfte att öka sektorsorganens ansvar för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Detta betonades i samband med behandlingen av den forskningspolitiska propositionen, som behandlades för två år sedan. Resultatet av dessa inledande överläggningar redovisas i forskningspropositionen nästa vår. Något särskilt uttalande finns det därför inte anledning att göra på den här punkten i dag. En reflexion till tidigare gjorda inlägg leder mig först till Carl-Johan Wilsons jämförelse mellan olika sektorsorgans insatser. Man frågar sig efter Wilsons redovisning vart han syftar. Var syftet bakom exemplifieringen med försvarets forskningsinsatser att folkpartiet nu vill minska försvarets forskningsoch utvecklingsarbete? Av Pär Granstedt fick jag stundtals intrycket att han ade ut ganska långt. Förenkling av anslagssystemet nämndes. Ja, en översyn sker av styroch anslagssystemet. Men det har inte med anslagens storlek från den ena eller andra anslagsbeviljande myndigheten eller organet att göra. Av ett yttrande som Granstedt fällde fick jag nästan intrycket att han var på väg att avskaffa alla sektorsforskningsorganen. Men det var väl inte meningen? Vad gäller forskarutbildning för moderata samlingspartiet och centern var för sig fram en rad synpunkter. Om det vill jag bara kort säga följande: UHÄ fick för drygt ett år sedan i uppdrag att göra en samlad översyn av problemen inom forskarutbildningen. Det uppdraget har givits av regeringen. Översynen skall omfatta frågor om bl.a. rekrytering. antagning, handledning, etappavgångar och meritvärdet. Det är således ett heltäckande uppdrag. Det skall redovisas under innevarande år. Jag menar att vi bör invänta denna översyn innan vi tar ställning till väsentliga förändringar i dessa avseenden. Utskottet föreslår, som jag redan nämnt, en kraftig förstärkning av studiefinansieringen inom forskarutbildningen. Den bör göra det möjligt att i snabbare takt omvandla utbildningsbidrag till doktorandtjänster, en fråga som också berördes av Björn Samuelson. I några reservationer krävs ökade anslag på skilda områden. Ett sådant är folkpartiets yrkande om ytterligare 5 milj.kr. till de vetenskapliga biblioteken. Jag vill understryka att de vetenskapliga biblioteken har en central roll för forskning och utbildning. En resursförstärkning sker genom att 1,55 milj.kr. omfördelas från övriga verksamma högskolefunktioner. Därtill föreslår regeringen en engångsanvisning om 1,34 milj.kr. Ytterligare extra medel måste tillföras genom att man på det lokala planet gör omprioriteringar. Utskottet förutsätter också att regeringen prövar möjligheterna till en resursförstärkning på det här området i samband med arbetet med den kommande forskningspropositionen. Centerpartiet vill att 5 milj.kr. anvisas som ett särskilt resurstillskott för förstärkning vid de mindre högskolorna. Jag tycker att det finns skäl att pröva hur vi skall ytterligare stärka de mindre högskolornas roll i den regionala utvecklingen. I det sammanhanget bör vi försöka ge de mindre högskolorna en starkare koppling till forskningen. Utskottet kan inte nu tillstyrka centerpartiets förslag, men enligt min mening bör den här frågan ingående prövas i samband med den forskningspolitiska propositionen nästa äv. Centerns förslag är emellertid intressant också i ett annat perspektiv. Det är sedan länge väl känt att moderata samlingspartiet är tämligen likgiltigt inför de mindre högskolornas roll. Nu har också folkpartiets främste talesman i högskolefrågor, i en artikel i Svenska Dagbladet deklarerat att högskolans betydelse för den regionala utvecklingen bör skjutas i bakgrunden. Det är uppenbart att det finns ett djupt svalg mellan moderata samlingspartiet och folkpartiet å ena sidan och centern å andra sidan beträffande synen på de mindre högskolorna. Jag tycker att det finns anledning att rikta uppmärksamhet på detta också i den här debatten. Avslutningsvis vill jag peka på de uttalanden utbildningsutskottet gör beträffande lokalplanering för kungl. biblioteket och konsthögskolan. Detta berördes också av Birger Hagård. Utskottet understryker att kungl. bibliotekets byggnadsfrågor snarast måste lösas och att resurserna inte bör splittras upp. I stället bör man, menar utskottet, försöka samla de verksamheter som nu på grund av lokalproblem är utspridda på skilda håll. Vad gäller konsthögskolan har regeringen nu uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera omoch tillbyggnad i en första etapp. Utskottet förutsätter att projektet i denna del kan redovisas redan i 1987 års budgetproposition. Utskottet anser vidare att övriga behov av omoch tillbyggnad måste genomföras inom rimlig tid. Det är alldeles uppenbart att konsthögskolans lokalproblem är utomordentligt besvärliga. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandena 31, 32, 33 och 34 på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Till Georg Andersson vill jag med anledning av hans anförande säga följande. Vi moderater är ingalunda några motståndare till små högskolor. Det har Georg Andersson fått fullständigt om bakfoten. Men Georg Andersson måste försöka se den högre utbildningen och forskningen i ett helhetssammanhang. Vi har i vår utbildningspolitiska partimotion sagt ungefär så här. Den akademiska forskningen och utbildningen har en nationell och internationell uppgift. Resultaten mäts i konkurrens mellan länder och inte mellan bygder och landsdelar. Om vi ger upp den kampen till förmån för regionala intressen, har vi på sikt också gett upp våra kulturella och industriella ambitioner. Därmed har vi inte sagt att akademisk utbildning inte kan vara spridd över landet, men däremot betyder det att den alltid skall kunna motiveras från ett nationellt vetenskapligt perspektiv. Sedan är det en annan sak att det också kan finnas andra högre utbildningar än den traditionellt akademiska som har 103 förutsättningar att spela en roll också för den regionala utvecklingen. Socialdemokraterna verkar inte veta vad de vill göra med högskolan och med forskningen. Stig Gustafsson m.fl. socialdemokrater har skrivit en motion som går praktiskt taget helt i linje med vår moderata syn. Naturligtvis yrkar vi också bifall till den i reservation 3 i betänkande 31. Å andra sidan har vi utskottsmajoritetens halvljumma inställning, som snarast går ut på att vänta och se, där man inte ens vill vidta de mest självklara åtgärder. Och så har vi då Georg Andersson, som föredrar ett regionalt perspektiv. Vart vill socialdemokraterna egentligen komma?

Herr talman! Rågången måste hållas klar klar när det gäller påverkan av den inomvetenskapliga verksamheten, menade Georg Andersson i sitt anförande apropå uppdragsutbildning och kontakterna mellan högskola och näringsliv. Jag tror att det är viktigt att stämma i bäcken. I dag kan vi se i tidningsartiklar hur företag är på väg att köpa upp nästan hela utbildningslinjer. Det tillåts på högskolor att uppsatser på t.o.m. ganska låg nivå hemligstämplas, och det krävs stora säkerhetssystem för att kunna ha tillgång till datorer. Sådana förhållanden som jag här har räknat upp motiverar ju inte de unga studerande att hålla fanan högt när det gäller oväld och kritisk granskning. Om det börjar på ett så tidigt stadium som i uppsatser på ganska låg nivå, är väl risken ganska stor, Georg Andersson, att vi inom högskolan kommer att få människor som, för att tala med Apokalypsens ord, är villiga att bestiga odjurets rygg för att begå hor med den babyloniska skökan.

Herr talman! Några reflexioner med anledning av Georg Anderssons inlägg, om än av något mindre apokalyptiskt slag än de som Björn Samuelson presenterade. Först talade Georg Andersson varmt för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen och underströk sin positiva inställning med ett citat av Tage Erlander. Jag tror att dessa vackra ord uppskattas mycket av dem som sysslar med humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Men samtidigt tror jag att de som gör det känner att knapphetens kalla stjärna fortfar att lysa över deras verksamhet. Om positiviteten också kunde komma till uttryck i ökade ekonomiska resurser skulle det nog uppskattas ännu mera. Det har vi för vår del tagit ställning för i de reservationer som vi avgivit till de betänkanden som nu är aktuella. Sedan förde Georg Andersson ett mera principiellt resonemang som jag fattade gick ut ungefär på att det är fel att nu resa principiellt viktiga forskningspolitiska frågor — det skall man vänta med till den forskningspolitiska propositionen. Jag tycker att det är att något missuppfatta idén med systemet med treåriga forskningspolitiska propositioner. Det är viktigt att den forskningspolitiska debatten inte stryps under mellantiden utan att vi fortsätter att diskutera hur vi vill att forskningen skall utvecklas och hur man bäst skall gynna forskningen. Det kan man exempelvis göra genom att ge regeringen vinkar om hur man lämpligen kan utforma den forskningspolitis ka propositionen. Flera av de reservationer vi nu avgivit har just den Prot. 1985/86:159 karaktären. 2 juni 1986 Georg Andersson undrade om vi från centern ville avskaffa alla sektorforskningsorgan. Fullt så våldsamma är vi naturligtvis inte, men vi menar kanske att de skall spela en mindre roll i framtiden än vad de gjort hittills för den statliga forskningsfinansieringen. Man kan också tänka sig att vi bör begränsa mängden av anslagsgivande organ när det gäller statligt finansierad forskning. Slutligen, herr talman, hade Georg Andersson gjort den sensationella upptäckten att centern har en något annorlunda syn på de mindre högskolorna än vad moderaterna och i någon mån folkpartiet har. Jag kan bara gratulera utbildningsutskottets ordförande till att han efter ett antal år i denna funktion har gjort en så grundläggande upptäckt. Ja, det är riktigt, vi har en annan syn. Vi är mera positiva till de mindre högskolorna. Det är inte så konstigt att det finns olika uppfattningar mellan olika partier. Detsamma kan även gälla de socialistiska partierna, manifesterat i ett antal vpk-reservationer. T. o. m. inom det socialdemokratiska partiet finns det en betydande åsiktsspridning när det gäller den högre utbildningen. Jag tycker inte att det är någonting att förvånas särskilt mycket över. Just i det här konkreta fallet, när det gäller särskilda resurser för forskning vid de mindre högskolorna, är det ju inte bara moderater och folkpartister vi har emot oss utan även socialdemokrater. Jag noterar de löften Georg Andersson gav. Kanske får vi ett omtänkande från socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Georg Andersson hade läst en artikel av folkpartisten Lars Leijonborg och i den tyckt sig finna stöd för att folkpartiet inte vill satsa på andra högskolor än de stora högskolorna. Jag har också läst artikeln nu — jag hämtade den för en liten stund sedan — och jag förstår inte hur Georg Andersson har kunnat tolka in detta. Om han dessutom lyssnat på folkpartiets inlägg i den utbildningspolitiska debatten bör han också ha hört Bengt Westerberg säga mycket som stöder även de små högskolorna. Poängen i Lars Leijonborgs artikel är att vi måste satsa på kvalitet. Vi vill gärna se en decentralisering av den högre utbildningen, bara den har hög kvalitet. Georg Andersson tog också upp något som jag hade sagt om forskning inom försvarsområdet. Det var en ren missuppfattning. Jag tog bara försvarsområdet som exempel på hur forskning kan styras av andra skäl än just önskan att forska. Det kommer att framgå av det utmärkta protokoll som Georg Andersson och vi andra får i morgon.

Herr talman! Låt oss då ta oss några funderare kring de mindre högskolorna. Nu verkar det som om alla vore utomordentligt angelägna om att högskolan skall spela en viktig regional roll. Men i sin artikel säger faktiskt Lars Leijonborg — tyvärr är han inte här — att vi måste satsa på kvalitet, och därför får vi nu lägga åt sidan målen om högskolan som regional resurs och 105 frågan om den sociala snedrekryteringen och tillgängligheten till högskolan. Det var mycket anmärkningsvärt att han i artikeln uttryckte sig på det sättet. Jag uppfattade det så, att han där talade för folkpartiet. Jag pekade på centerns reservation om satsning på de mindre högskolornas forskningsanknytning just mot den här bakgrunden. Självfallet är jag medveten om den gräns som här går mellan centern å ena sidan och folkpartiet och moderaterna å den andra sidan. Men jag tyckte ändå att det fanns skäl att uppmärksamma detta i den här debatten; jag har i vissa andra sammanhang tyckt mig märka att centern på sistone haft svårt att orientera sig i den politiska strukturen när det gäller högskoleoch utbildningsfrågor. Därför tycker jag det var välgörande att det på det här klara sättet kom till uttryck var centern står i förhållande till folkpartiet och moderata samlingspartiet. Visst vore det viktigt och angeläget att få ägna tid åt forskningsfrågorna i riksdagsdebatten även nu, under ett s.k. mellanår. Men när det reses krav på att vi skall ändra prioriteringar och riktlinjer måste jag säga att det inte är lämpligt att i år fatta sådana beslut. Jag förstår om oppositionspartier vill skicka hälsningar till regeringen om vad den skall föreslå i nästa forskningspolitiska proposition. Men som utskott bör vi agera på ett annat sätt och konstatera att de sakerna får vi ta upp nästa år. Inför en ny planeringsperiod får vi behandla alla sådana grundläggande frågor. Pär Granstedt talade också om den knapphetens kalla stjärna varunder humanistisk samhällsvetenskaplig forskning nu har att verka. Det är ändå, som jag sade i mitt huvudanförande, så att forskningsanslagen räknas upp med mellan 7 och 9 26. Vad nu centern därutöver bjuder för humanistisk samhällsvetenskaplig forskning är, om jag har räknat rätt, ca 2 Ze. Det är väl i och för sig bra, men det är ju inte något särskilt imponerande överbud från ett parti som på andra områden presterat åtskilligt högre bud.
Herr talman! Jag har läst det här avsnittet i artikeln en gång till, och jag drar inte samma slutsats som Georg Andersson. Om man skriver att man skall satsa på kvalitet kan jag inte förstå att inte också de små högskolorna skulle kunna inordnas under den satsningen.
Herr talman! Georg Andersson gjorde några mycket intressanta uttalanden. Det första var att centern hade svårt att orientera sig i den politiska strukturen när det gäller högskolefrågor. Det skulle vara intressant att höra Georg Andersson utveckla vad han egentligen menar med det. Tanken måste då vara att vi inte skall ta ställning i högskolefrågor utifrån en sakbedömning och utifrån vår egen ideologi utan utifrån något slags strukturell utgångspunkt. Eftersom det i det här fallet var välgörande att vi skilde oss från moderater och folkpartister måste det strukturella synsätt som Georg Andersson tänker sig innebära att centern inte i några högskolefrågor bör ha samma uppfattning som moderater och folkpartister. Det är ett något orimligt ställningstagande, i synnerhet som anklagelsen i Georg Anderssons tidigare inlägg snarare löd att vi var för splittrade på den icke-socialistiska sidan. Georg Andersson synes ha något oklara önskemål i detta fall. För oss — Prot. 1985/86:159 finns bara en ledstjärna, nämligen vad vi anser vara det sakligt riktiga utifrån — 2 juni 1986 de grundläggande värderingar som är ledande för centerns politik. Georg Andersson menar att ett utskott inte kan skicka beställningar till regeringen om kommande propositioner. Också detta tycker jag är ett anmärkningsvärt ställningstagande av en utskottsordförande. Det är annars inte något ovanligt förfarande att riksdagen uttrycker önskemål, som beaktas i kommande propositioner. Inte minst i högskolesammanhang förekommer detta. Riksdagen gör beställningar t.ex. om anslag för investeringsverksamhet under kommande år. Det är en beställning med inriktning på framtiden. Varför skulle vi då inte kunna göra beställningar när det gäller de kvalitativa aspekterna på forskningen? Utskottets värderade ordförande har i detta fall en något obegriplig inställning. Att Georg Andersson tycker att våra överbud är för låga är även det litet förbluffande. Det är att notera att samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning får bättre resurser om våra förslag går igenom. Jag tror att detta skulle uppskattas av dem som håller på med sådan forskning. Det är fråga om realiteter.
Herr talman! I likhet med Pär Granstedt vill jag uttrycka min förvåning över att utskottsmajoriteten med Georg Andersson i spetsen inte vill ta upp vad jag kallar för självklarheter, nämligen att riksdagen kan skicka med ord på vägen till regeringen. Det vore i och för sig något rätt naturligt i sådana sammanhang där nödvändiga reformer måste vidtas. Jag är kanske också lite förvånad över en annan sak. Här skall vi föra en forskningspolitisk debatt, men så hamnar vi i rena regionalpolitiken. Det är i varje fall i detta sammanhang inte något upplyftande perspektiv. Jag vill ändå fråga Georg Andersson: Menar Georg Andersson med vad han här låtit antyda att han skulle vara beredd att gå i bräschen för att splittra upp forskningsresurserna i framtiden genom att tillföra sådana resurser också till de små högskolorna — detta trots att riksdagen ju klart har uttalat vilka universitet och högskolor som skall ha fasta forskningsresurser?

Herr talman! Jag vill påpeka att det inte var jag som gjorde de regionalpolitiska frågorna till huvudfråga. Jag tog upp ett mycket kort avsnitt med anledning av en reservation, som centern har avgivit till ett av de betänkanden som vi nu behandlar. Jag gjorde det närmast för att understryka ett samförstånd mellan oss i majoriteten och centern. Samtidigt kunde jag konstatera att folkpartiet och moderaterna har en helt annan inställning på detta område. Att jag då talade om att centern kan ha haft svårt att orientera sig — det har förefallit så — beror på att det under senare tid ibland har varit svårt att riktigt se centerns linje i vissa utbildningsfrågor. Jag vill dock inte göra detta till något stort nummer. Det var en iakttagelse som jag noterade. Vad bör vi nu göra i detta läge, när vi om ett år får en stor forskningspolitisk proposition? Det kan man ha olika mening om, men vi hyser stor tillförsikt till att regeringen gör en ordentlig genomgång av detta och kommer med ett 107 väl underbyggt förslag, baserat på fakulteternas, forskningsrådens och UHÄ:s mycket genomarbetade underlag. Då får vi ta hela den diskussionen. I vissa frågor pågår översyn, t.ex. när det gäller forskarutbildningens villkor, vilket jag redogjorde för i mitt anförande. UHÄ har uppdraget att göra en översyn och analysera hela detta område. Att i det läget riksdagen skulle gå in och avgöra dessa frågor, eller uttala mycket bestämda åsikter i varje enskild del av den översynen, vore väl ändå att arbeta på ett något irrationellt sätt. I sin första replik ställde Birger Hagård en del frågor till mig som jag inte hann svara på i min förra replik. Han försökte leda i bevis att socialdemokraterna är utomordentligt splittrade och inte vet vad de vill i högskolefrågor. Denna ståndpunkt har han också framfört i en artikel. Men nu har Birger Hagård tillgång till en proposition, avgiven av den socialdemokratiska regeringen, och ett antal utskottsbetänkanden, bakom vilka socialdemokraterna i utskottet står eniga och för vilka jag kan försäkra att de också kommer att rösta här i kammaren. Det är inte så dålig vägledning om vad socialdemokraterna vill. Sedan vet jag att det finns enskilda företrädare inom olika partier som på enskilda punkter kan vilja litet annorlunda. Det är väl också så inom moderata samlingspartiet, hoppas jag.
Herr talman! Jag tänker tala om jämställdhet, men inte i den traditionella formen, dvs. jämställdhet i olika sammanhang för kvinnor. Nu gäller det en viktig jämställdhetsfråga för män. Siri Häggmark, Gunnar Biörck i Värmdö och jag har ännu en gång väckt en motion angående en professur i andrologi. Ämnesområdet andrologi omfattar de manliga reproduktionsorganens anatomi, biokemi, fysiologi och patologi. Det är, kan man säga, frågor rörande mannens ”gynekologi”. Dock har ämnet andrologi ännu inte fått en fast etablering inom de medicinska fakulteterna. På senare år har man emellertid alltmer kommit att acceptera andrologi som ett specialområde. Sedan 20 år bedrivs forskning i ämnet av docent Rune Eliasson vid Karolinska institutet. Hans forskningsinsatser inom spermatologin har i stor utsträckning varit styrande för de normer som gäller internationellt och som godtagits av WHO. Andrologin har därför enligt vår mening tillförsäkrats en akademisk förankring. Förslag om att inrätta en extra professur för Rune Eliasson har framförts från institutionen för urologi vid Karolinska sjukhuset vid tre tillfällen, 1979, 1980 och 1984. Fakultetsnämnden avböjde dock dessa framställningar. Vi har i vår motion hemställt att riksdagen beslutar omvandla Rune Eliassons tjänst till en personlig professur för honom. Utskottet har tyvärr avstyrkt och anför i sitt betänkande att det inte har underlag för att förorda en sådan tjänst, då något sådant förslag inte har förts fram av institutet eller av UHÄ. Kort och koncist! Men utskottet ansåg faktiskt redan vid föregående Prot. 1985/86:159 riksmöte att utb:ldning och forskning inom ämnesområdet andrologi är en 2 juni 1986 viktig fråga. Jag saknar faktiskt en aldrig så litet positiv syn på sakfrågan, men kanske droppen urholkar stenen. Jag vill ändå uttrycka en förhoppning att UHÄ måtte se positivt på denna fråga och medverka till att ämnesområdet andrologi erkänns. Betydande ekonomiska resurser läggs ner på forskning rörande olika metoder att frambringa barn på konstlad vä Häromveckan kunde vii pressen tt.o.m. läsa att det satsas på forskning för att göra mannen gravid. Man frågar sig om det inte vore bättre att mannen fick sakkunnig hjälp som man. Det skulle kanske räcka med en penicillinkur för att göra mannen fruktsam. Är det inte bättre att vi satsar resurserna på att mannen skall kunna bli far på det naturliga sättet och inte mor på konstgjord väg? Herr talman! Jag yrkar bifall till motion Ub727.

Herr talman! Omlokaliseringen av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut — SMHI — till Norrköping innebar ändrade förutsättningar i vissa avseenden, bl.a. i fråga om utbildningsmöjligheterna. IT anslutning till att SMHI:s verksamhet och organisation behandlades 1981 diskuterades en omlokaliseri g av meteorologiska universitetsinstitutioner från Helsingfors och Uppsala till Norrköping. Regeringen var inte då beredd att företa en omlokalisering till Linköpings högskoleregion, trots de uppenbara fördelarna för SMHI av en sådan åtgärd. Däremot anfördes i den aktuella propositionen att en omlokalisering bör övervägas när erfarenheter vunnits av statsmakternas ställningstaganden till SMHI:s verksamhet och organisation. ”Med hänsyn till den betydelse för SMHI som samarbete med dessa institutioner har, förutsätter utskottet dock att regeringen noga följer denna fråga och i lämpligt sammanhang redovisar för riksdagen resultaten av de överväganden som aviserats i propositionen.” Erfarenheter av statsmakternas beslut bör nu ha vunnits och tiden vara mogen att göra de aviserade övervägandena. Den betydelse av samarbetet mellan SMHI och universitetsinstitutionerna som trafikutskottet pekade på har ökat. Problemen med nuvarande ordning har ökat, och skälen för en omlokalisering av utbildningsresurser till Linköpings högskoleregion framträder allt starkare. För detta talar också det samarbete som växt fram mellan SMHI och universitetet och tekniska högskolan i Linköping. SMHI bedriver förutom meteorologisk verksamhet också hydrologisk och oceanografisk verksamhet. Detta talar för att en lämplig lösning skulle vara en geofysisk institution vid Linköpings universitet. Detta skulle vara av stort värde för SMHI, men det skulle också svara mot behov hos andra verksamheter i regionen, vilket inte är oviktigt i sammanhanget. Utbildningsutskottet avstyrker den motion jag har väckt i frågan. Det gör man bl.a. med motiveringen att en arbetsgrupp i UHÄ bedömt att tidigare skäl mot en utflytthing av institutionerna i meteorologi i Helsingfors och 109 Uppsala kvarstår. Om någon prövning av fördelarna med en utflyttning skett framgår inte. Olägenheterna med att SMHI måste få sina utbildningsbehov tillgodosedda i Helsingfors och Uppsala i stället för inom Linköpings högskoleregion kvarstår och förstärks. Utbildningsutskottet anför också att någon utredning rörande omlokalisering inte finns. I motionen hävdas att det inte torde behövas några omfattande utredningar. Regeringen bör kunna vidta åtgärder på grundval av det material som redan finns i denna fråga. I reservation 7 av Björn Samuelson pekas helt riktigt på att det gått så lång tid sedan SMHI flyttades till Norrköping att en utvärdering av samarbetet mellan institutet och universitetsforskningen bör företas och förslag föreläggas riksdagen. Frågan är angelägen, och även om det inte gått att få utskottets stöd för ett tillkännagivande till regeringen denna gång, är jag övertygad om att motionen kommer igen med ökad styrka. Utöver det angelägna i denna konkreta fråga kan allmänt sägas att en samordning av resurser och behov av det slag som det här är fråga om också har gynnsamma regionalpolitiska effekter. Även detta bör vägas in. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 7.

Herr talman! Intresset för forskning om kvinnor varierar alltefter förhållandena i samhället. På 1950 och 1960-talen under den ekonomiska expansionen då kvinnornas arbetskraft behövdes alltmer på arbetsmarknaden koncentrerades forskningen på hur man skulle undanröja hinder för kvinnorna, så att de skulle kunna anpassas till arbetsmarknaden. Kvinnors särart poängterades inte, utom i negativ bemärkelse. Det gällde i stället att bevisa likheten mellan kvinnor och män och att därmed finna ett sätt för hur vi kvinnor skulle kunna fungera på samma sätt som männen i männens värld — dvs. i stort sett jämställdhet på männens villkor. Könsrollsbegreppet lanserades, och våra roller sågs som socialt inlärda. De skulle ändras genom attitydpåverkan. Under 1970-talet byttes begreppet könsroll ut mot jämställdhet. Jämställdheten inordnades även i statsapparaten genom särskilda delegationer, utredningar och råd. I och med den nya kvinnorörelsens framväxt på 1970-talet och dess kritik mot den manliga dominansen och manliga normer i samhället växte en ny forskning fram: kvinnoforskningen. Det finns en avgörande skillnad mellan jämställdhetsforskning och kvinnoforskning. Jämställdhetsforskning går så gott som alltid ut på att visa att kvinnor duger lika bra som män, om bara vissa hinder för kvinnorna undanröjs. Så räknas t.ex. fortfarande barn som ett förvärvshinder för kvinnor. Att betrakta barn som ett hinder uttrycker en samhällsvärdering som utgår från den manliga normen. För män är ju barn sällan ett hinder för arbete, politisk verksamhet eller några andra sysselsättningar. Jämställdhetsforskningen görs ofta utifrån jämförelser mellan kvinnor och män. Om det manliga används som norm blir det kvinnliga en avvikelse från normen, och då oftast i negativ bemärkelse. Genom att hävda jämställdhe — Prot. 1985/86:159 ten, likheten mellan könen, kan man dölja den manliga dominansen. 2 juni 1986 Kvinnoforskningen utgår däremot från olikheterna mellan könen. Den bygger på specifika kvinnliga erfarenheter av samhället. Det är detta vi brukar kalla för kvinnoperspektivet. Kvinnoforskningen behöver inte använda sig av män som en kontrollgrupp, eftersom män från kvinnoperspektivet inte ses som en norm. Detta sätt att se saker och ting på gör att helt andra frågor kan ställas i kvinnoforskningen, då de ej behöver besvaras utifrån både manlig och kvinnlig utgångspunkt. Kvinnoforskningen ser ej heller arbetsfördelningen och den manliga dominansen i samhället som ett resultat av enbart fördomar och socialt inlärda roller. Den utgår från att det även finns en materiell grund för kvinnoförtrycket, att det också handlar om en maktfråga på ett annat plan. Den ifrågasätter därmed den rådande ordningen i samhället och blir därigenom givetvis hotande. Kvinnoforskningen syftar till att förändra samhället på kvinnors villkor. Jämställdhetsforskningen syftar i huvudsak till att underlätta för kvinnor att ställa upp på det nuvarande samhällets villkor. Jag vill betona att jag inte är motståndare till en fortsatt jämställdhetsforskning. Den behövs fortfarande, framför allt när det gäller att öka kunskaperna bakom våra socialt inlärda roller och att motverka fördomarna på det området. Jag vill också, herr talman, ge några exempel på nya kunskaper som kvinnoforskningen har gett oss. Vi vet att kvinnor över 50 år ofta behandlas för för högt blodtryck. Men det har visat sig att det som betraktas som ett normalt blodtryck har bestämts utifrån manliga värden. Det som betraktas som sjukligt för kvinnor är kanske normalt, om man bortser från vad som gäller för männen. Vi har också fått oss påvisat att liknande betraktelsesätt finns inom psykiatrin. Den utgår från manliga normer, och det kvinnliga betraktas som avvikande från det normala, dvs. ibland sjukligt. Vi kan t.ex. se på hur man har betraktat den hormonella påverkan som kvinnor är utsatta för. Kvinnor har mens, och det har inte män. Därför betraktas kvinnor som avvikande under de perioderna. Det finns fler områden än det medicinska där vi behöver de nya kunskaper som kvinnoforskningen ger oss. Särskilt viktigt är detta med utgångspunkt från vad som sker på arbetsmarknaden. De områden av arbetsmarknaden som domineras av kvinnor, dvs. den offentliga sektorn, får inte expandera utan skärs t.o.m. ned. Den nya tekniken gör också sitt intåg på många områden där kvinnor har sina arbeten. För att kvinnorna inte skall bli förlorare behövs det en intensifierad kvinnoforskning som sätter kvinnoperspektivet i förgrunden. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 5 i utbildningsutskottets betänkande 32. Det innebär ett bifall till ökat stöd till kvinnoforskning.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande nr 11 behandlar bl.a. två prlskred motioner som tar upp ersättningskrav på grund av översvämningarna i m.m. mot jordskre Bollnäs och Ovanåkers kommuner hösten 1985. Som vi vet åsamkade just 3 RT denna höstöversvämning mycket stora materiella skador. Den mindre industrin i de nämnda områdena har fått ersättning och har blivit lovad ytterligare ersättning från regeringen. Egnahemsägarna och jordbrukarna, som också åsamkades stora förluster, har däremot inte fått någon större statlig ersättning. Som ett exempel kan nämnas att egnahemsägarnas förluster uppgår till 1,5 milj.kr. — och de har av staten och regeringen fått 200 000 kr. Jordbrukarnas skador rörande skörden — de kunde över huvud taget inte så eller skörda — uppgår till 4,5 milj.kr. Skador på enskilda vägar, brunnar osv. uppgår till 2 milj.kr. De siffror jag använder mig av kommer från den beräkning som länsstyrelsen i Gävleborgs län har gjort. Jordbrukarnas beräknade förluster uppgår till 6,5 milj.kr. De har inte fått någonting i ersättning. Man säger att det s.k. skördeskadeskyddet skall täcka detta, men det gör det inte. Det är helt otillfredsställande att egnahemsägarna och jordbrukarna skall drabbas av de här stora kostnaderna utan att få någon ersättning. Jag har i min motion — och Gunnel Jonäng och Gunnar Björk i Gävle har i sin motion — begärt att 8 milj.kr. skall anvisas som ersättning till de två kategorier som jag har nämnt samt att pengarna skulle kunna tas från posten oförutsedda utgifter. Försvarsutskottet håller i sitt betänkande i princip med oss om att egnahemsägarna och jordbrukarna har fått för liten ersättning. Utskottets slutsats är dock litet märklig.

Men om man är så positiv och nära nog överens med oss har jag litet svårt att förstå att man sedan avstyrker motionen. Man kunde väl ha tillstyrkt motionen, vilket kanske skulle ha underlättat för egnahemsägarna och jordbrukarna att få ytterligare ersättning. Det här kan inte vara en partipolitiskt skiljande fråga, eller behöver inte vara det. Försvarsutskottets majoritet instämmer ju i att ersättningen är otillfredsställande, och då bör den inte avstyrka motionen. Jag vet inte vilka rutiner man har i försvarsutskottet — om det förhållandet att det är fråga om en vpk-motion gör det hela så oerhört farligt att majoriteten inte vill anta yrkandet. Jag är litet förvånad och tycker att vi borde få en förklaring till detta agerande. Jag håller utskottet räkning för dess skrivning, men denna försvagas genom den avstyrkan som sedan följer. Det handlar faktiskt inte om att riva upp försvarspolitiken, utan det handlar om en solidaritetsfråga där vi borde kunna vara överens. 115 Jag yrkar bifall till reservationen av Gunnar Björk i Gävle och Gunhild Bolander.

Herr talman! I dagarna har vi hört hur regeringen lovat att staten skall gå in och ersätta dem som i Gävleborgs län drabbas av strålning. Liknande löften har getts till dem som 1985 drabbades av katastrofartade översvämningar i stora delar av Mellansverige, kanske främst i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Vattennivåerna var de högsta som uppmätts i Voxnan, Ljusnan och Dalälven på över 100 år. Skadorna bara i Gävleborgs län beräknas till närmare 100 milj.kr. Ovanåkers och Bollnäs kommuner — låt mig ta dem som exempel — var de som drabbades värst i Gävleborgs län. I utskottets skrivning säger man att det framstår som att otillräckliga medel ställts till förfogande. Det är alltså fråga om ett klart uttalande om otillfredsställande ersättningar. Utskottsmajoriteten säger vidare: ”De av riksdagen godtagna principerna borde ge utrymme för generösare ersättningar — — -—.” Det är ett klart underkännande av de ersättningar som lämnats. Efter sådana skrivningar förväntar man sig att det skall komma någon form av positivt besked för t.ex. de villaägare som delar på en alldeles för liten ersättning. Men så är det inte. I stället gör utskottets majoritet, som för övrigt består av moderater, socialdemokrater och folkpartister, helt om och avslutar med att man inte vill förorda några ytterligare medel. Det är klart i strid med det som först uttalats. Utskottets skrivning är, som jag ser det, mycket ologisk och verkar enbart vara resultatet av en klar ovilja att hjälpa de län, regioner och människor som har drabbats av översvämningarna. Vi reservanter menar att ytterligare 8 miljoner, som i det här sammanhanget är mycket litet pengar, borde ha kunnat anslås till länsstyrelsen i Gävleborgs län.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

Herr talman! Vi behandlar nu försvarsutskottets betänkande 1985/86:11 om förebyggande åtgärder m.m. mot jordskred och andra naturolyckor. Just nu börjar man skönja efterverkningarna av vårfloden 1986. Som Gunnar Björk i Gävle sade är det väl riktigt att bilderna i TV av översvämningarna i bl.a. Kopparbergs län och Gävleborgs län har bytts ut mot rapporter om olyckan i Tjernobyl. Kvar står dock det faktum att översvämningarna, som i första hand har drabbat de nämnda två länen, har medfört skador och ekonomiska förluster för berörda parter. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till vad föredragande statsrådet har anfört om fördelningen av ansvaret för finansiering av undersökningar om risker för jordskred och andra naturolyckor. Vi skall ha klart för oss att det här faktiskt inte enbart handlar om de nu aktuella översvämningarna. Staten Kommunerna ansvarar för de mer detaljerade undersökningarna och har att inom sitt kompetensområde förebygga naturolyckor. Det är riktigt att kostnaderna för de förebyggande åtgärderna drabbar kommunerna mycket olika. Därför framhåller utskottsmajoriteten i betänkandet att den delar statsrådets förslag att inom systemet med extra skatteutjämningsbidrag 25 milj.kr. avsätts för bidrag till särskilt utsatta kommuner. Att pengar finns är gott och väl. Sedan gäller det också att man påskyndar arbetet för att om möjligt hindra eller förebygga naturolyckor. Med anledning av de översvämningar som inträffade hösten 1985 i främst Gävleborgs län och Kopparbergs län tillkallade regeringen en särskild utredare för att utreda dammsäkerhetsfrågor och överväga åtgärder för att minska riskerna för översvämningar. Utredaren har, som det står, att bedriva arbetet skyndsamt, och han skall redovisa sitt arbete till regeringen senast den 1 september 1986. Dessutom har vi det pågående arbetet inom kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser. Med hänvisning till de pågående arbetena föreslår utskottsmajoriteten att motionerna 1985 86:Fö420 och 1985 86:Fö419 och 1985/86:Fö421. Enligt dessa motioner bör ytterligare medel, 8 milj.kr., ställas till länsstyrelsens i Gävleborgs län förfogande. Bertil Måbrink och Gunnar Björk i Gävle har varit uppe och talat för motionerna. Utskottet avstyrkte motionerna med hänvisning till dels att beslutet hösten 1985 utgick från de principer som riksdagen ställde sig bakom 1983, dels att en utvärdering av både försäkringsskyddet och det statliga ersättningssystemet kommer att ske inom försvarsdepartementets enhet för civilt totalförsvar. Utskottet har i sin skrivning framhållit att de av riksdagen godtagna principerna bör ge utrymme för en generösare ersättning till drabbade fastighetsägare och jordbrukare än hittills. Vad är det för fel med den argumenteringen? Vi anser också att regeringen genom förslagsanslaget Oförutsedda utgifter har tillgång till de ersättningar som kan befinnas skäliga. Däremot har vi ingen anledning att i dag besluta om ett sådant anslag från Oförutsedda utgifter. Motion Fö419 tar också upp informationen om möjligheter att teckna allriskförsäkring. Utskottet utgår från att alla berörda intressenter känner ansvar för att information tillhandahålls och avstyrker även detta förslag. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Huvudfrågan som vi behandlar nu är alltså regeringens proposition om förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Det förslag som regeringen har lagt fram bygger på ett enhälligt betänkande från 1983, där alla de fyra stora partierna var överens om hur man borde gå till väga. I stort sett har propositionen följt utredningsförslaget. Förslaget innebär alltså att det är staten som har ansvaret för de översiktliga undersökningarna, som Iréne Vestlund sade, medan kommunerna har motsvarande ansvar för de detaljerade undersökningarna och dessutom för förebyggande åtgärder. Men, sägs det i propositionen, det kan krävas särskilda stödåtgärder för kommuner som drabbas hårt eller som har en sådan ekonomi att de inte klarar av de förebyggande åtgärderna. Där tror jag Iréne Vestlund har missuppfattat vad som sägs i utskottsbetänkandet — eller hur? Det är inte så att vi i utskottsbetänkandet tar fasta på att de 25 miljonerna skall tas av extra skatteutjämningsmedel, utan tvärtom anser vi att 25 milj.kr. kan vara en lämplig summa men tar inte ställning till hur detta skall finansieras utan överlåter den saken till finansutskottet. Moderaterna har ingen positiv inställning till att det skall tas på det sätt som Iréne Vestlund föreslog. Från moderat sida är vi positiva till förslagen, eftersom åtgärderna kan medverka till att förhindra att samhället åsamkas mycket stora kostnader genom naturolyckor. Som exempel kan jag anföra att Tuveskredet år 1977 kostade samhället 140 milj.kr. Utskottet har också haft att ta ställning till en centermotion och en vpk-motion om stöd för dem som åsamkades skador i samband med översvämningarna 1985, huvudsakligen i Gävleborgs län. Förhållandena är de att försäkringsskyddet mot bl.a. översvämningsskador utvidgades 1984. Eftersom det utvidgade försäkringsskyddet likväl inte bedömdes täcka alla kostnader för alla skador, skulle enligt proposition 1984/85:6 efter prövning från fall till fall ersättning också kunna utgå av statliga medel. Det är en sådan prövning som nu har skett. Som framhölls har det då till enskilda skadelidande beviljats 200 000 kr. medan småindustrier har fått ca 10,5 milj.kr. Motionärerna menar nu att detta är för låg ersättning. Men detta är ju vad utskottet uttalat i sin skrivning. Från moderat håll har vi nu medverkat till den positiva skrivning som finns i betänkandet. Det är verkligen icke någon ovilja från vår sida, ingen brist på generositet. Tvärtom har vi genom vår medverkan fått en majoritetsskrivning som talar om att vi tycker att det har varit otillfredsställande ersättning och att man bör kunna göra en överprövning. Däremot har vi inte varit beredda att medverka till att bestämma att 8 milj.kr. skall tas av de medel regeringen har till förfogande, utan vi menar att regeringen bör göra en prövning och bedöma omfattningen av det stöd som skall ges. Det är litet märkligt att Gunnar Björk argumenterar och säger att utskottet inte vill förorda medel för ytterligare ersättningar. Men vad säger då Gunnar Björk i sin reservation? Jo, ”Medel härför behöver riksdagen inte anvisa.” Det är exakt samma skrivning, Gunnar Björk. Vi säger, var så god, det är inte riksdagens sak att i detalj klara ut om det skall vara 8 miljoner eller vilken summa som skall gälla. Vi säger att man bör kunna ha en generösare bedömning. Det är alltså en välvillig skrivning, och det tycker jag Gunnar Björk borde vara nöjd med i stället för tvärtom. Prot. 1985/86:159 Jag vill också erinra om att vi från moderat håll i ett särskilt yttrande har — 2 juni 1986 pekat på behovet av en utökad information vad gäller risk för översvämningar och andra naturolyckor liksom vad gäller möjligheterna till försäkringsskydd. Vi menar att länsstyrelserna får anses ha ett särskilt ansvar för en sådan information. Med en sådan utökad information behöver vi inte hamna i samma situation som vi har gjort nu, nämligen att anslagen har blivit alltför låga jämfört med de krav som de skadelidande kan tänkas vilja ställa. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är ändå en viss skillnad mellan reservanternas och utskottets skrivning. I reservationen yrkar vi bifall till motionen, vilket utskottsmajoriteten inte gör. De fina ord som Olle Aulin och Iréne Vestlund nu använder är ingenting värda eftersom de inte åtföljs av någon handling. Ni ställer ju inte upp på de självklara krav som villaägare och en del företagare har på samhället i denna olyckssituation. Därför är utskottsmajoritetens ord väldigt litet värda. Låt mig också säga om det särskilda yttrandet att moderaterna tycks vilja genomföra en ny sorts byråkrati genom att ålägga kommuner och länsstyrelser uppgiften att göra reklam för försäkringsbolagens verksamhet. Jag tycker faktiskt att det fria näringslivet sköter försäkringsarbetet mycket bra och att man inte skall lägga detta merarbete på kommuner och länsstyrelser.
Herr talman! Det är möjligt att Olle Aulin inte lyssnade ordentligt på mig. Jag refererade till utskottets skrivning, där vi framhållit att vi ansluter oss till statsrådets förslag att inom systemet genom extra skatteutjämningsbidrag avsätta 25 milj.kr. om året för detta ändamål. Det är riktigt som Olle Aulin säger att detta ärende rent formellt behandlas av finansutskottet och att vi i försvarsutskottet inte kan ta på oss att föra den diskussionen. Den mera interna diskussionen mellan Gunnar Björk i Gävle och Olle Aulin behöver jag inte lägga mig i. Däremot vill jag säga till Gunnar Björk i Gävle att jag tycker det är beklagligt att han drar så negativa slutsatser av utskottets mycket positiva skrivning, som verkligen är avsedd att gynna dem som har drabbats av de här naturkatastroferna.
Herr talman! Jag vet inte hur Gunnar Björk i Gävle läser utskottets betänkande, men det påminner mycket om det vi brukar citera i kammaren om hur en viss potentat läser Bibeln. Det är i realiteten så att skillnaden mellan reservationen och majoritetsskrivningen är att ni vill fastslå exakt 8 milj.kr. i stöd. Vi säger att det bör ankomma på regeringen att bedöma omfattningen av stödet efter en ny prövning. Det är skillnaden. När det sedan gäller det särskilda yttrandet är det viktigt att de myndigheter som har ansvar lokalt och regionalt för räddningstjänst — också civil räddningstjänst — självfallet också har ett ansvar vad gäller information om riskerna för skred och gärna också om möjligheterna att täcka förluster 119 genom ett försäkringsskydd. Ni hänvisar ju — det gjorde även Gunnar Björk vid debatten i utskottet — till att lagstiftningen rörande försäkringsskyddet är så ny att man inte hunnit sätta sig in i den. Det var ett av skälen till att man borde vara generös vid bedömningen av hur stor ersättning som skulle kunna utgå för skador.
Herr talman! Jag konstaterar att kamraterna i majoriteten, nämligen socialdemokrater och moderater, nu är öppet oense om tolkningen, och det får de naturligtvis reda ut själva. Det är ganska stor skillnad, vill jag hävda, Olle Aulin, på våra yrkanden. Utskottet avstyrker motionerna, och vi vill ge regeringen vår mening till känna. Det är en avsevärd skillnad.
Herr talman! Jag vidhåller att det som skiljer är att ni talar om en summa på 8 miljoner, medan majoriteten inte har velat lägga fast en summa. Vi tycker det är onödigt. Vi tycker inte att riksdagen skall gå in och detaljgranska räkningarna på det sättet. Den prövningen skall göras på samma sätt som man gör prövningen i övrigt, således av regeringen. Det har vi alltså sagt. Men sedan har vi från moderat sida medverkat till denna positiva skrivning. Jag tycker att Gunnar Björk skall vara mycket nöjd med det. Om vi hade ställt oss bakom er reservation, hade vi inte alls fått till stånd denna positiva skrivning, som gynnar de skadelidande. Var nöjd, Gunnar Björk, och inte så gnällig!

Herr talman! Jag bor i ett område som är nämnt i propositionen och som även omnämndes här alldeles nyss, nämligen Tuve i Göteborg, där ett stort jordskred ägde rum 1977, varvid nio människor omkom och, vill jag minnas, ett 70-tal fastigheter förstördes. Jag kände väl en hel del av dem som drabbades av denna katastrof. Jag tror därför att jag har något att säga dem — det är, ser jag, framför allt ledamöter från Dalarna och Gävleborgs län — som är kvar här i kammaren. Jag vill först säga att det är bra att regeringen har lagt fram denna proposition, även om jag tycker att den kommer sent. Det är i alla fall bra att den har kommit. Jag är i huvudsak positiv till utskottets skrivning, även om jag har någon randanmärkning. Det gäller framför allt ett uttryck som utskottet använder och som även Johannes Antonsson såsom kommunminister använde den 15 december 1977 — jag tänker på uttrycket generös. I mitten på s. 8 i utskottsbetänkandet heter det att de av riksdagen godtagna principerna borde ge utrymme för generösare ersättningar till drabbade fastighetsägare och jordbrukare än som hittills har utbetalats. Jag är av erfarenhet skeptisk mot uttryck som ”generös”. Jag ställer mig frågan: Vad kommer detta att innebära i praktiken? Kurt Hugosson, som en gång i tiden också bodde i Tuve, fick några veckor efter den svåra katastrofen i Tuve av dåvarande kommunministern Johannes Antonsson i riksdagen svar på en fråga om omfattningen av den statliga ersättningen för skador vid denna naturkatastrof. Johannes Antonsson var — Prot. 1985/86:159 hårt pressad — det var en dramatisk tid — och han svarade att det från allra 2 juni 1986 första stund varit regeringens avsikt att medverka till att de drabbade så långt det var möjligt skulle hållas ekonomiskt skadeslösa. I sin replik sade han att det var hans och regeringens allmänna inställning att det skulle göras ”en generös bedömning” av de ekonomiska skadorna. I nästa replik till Kurt Hugosson sade han att det var humanitärt helt befogat att bistå de ekonomiskt drabbade. Jag hörde att Olle Aulin nämnde beloppet 140 milj.kr., som samhället hade satsat för att bygga upp Tuve och hjälpa de där drabbade. Vi som bor där vill säga att det i stora drag var en god insats som gjordes av samhället. Men — och det är dit jag vill komma med detta inlägg — tyvärr kommer vissa människor ändå i kläm, även om man i huvudsak gör en generös bedömning. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att två fastighetsägare fortfarande inte har fått ersättning för sina tomter. Det var bestämt att staten skulle lösa in tomterna. Men dessa båda familjer har hittills fått bara 100 kr. var av kommunerna. De har alltså inte fått resten av staten beroende på en rättstvist om hur man skall värdera boningshusen. Rättstvisten pågår. Målet kommer så småningom upp i högsta domstolen. Det är möjligt att det kommer att fortsätta till Europadomstolen. Två familjer i Tuve har alltså efter nära nio år ännu inte fått sina anspråk reglerade. De har inte fått någon ersättning. En av fastighetsägarna hade byggt ett garage på en del av tomten som inte blev drabbad. Han har inte fått ett öre i ersättning för detta garage, som han själv i alla fall värderar till 15 000-20 000 kr. Vid huvudförhandlingen i Helsingforss tingsrätt sade justitiekanslern: ”Ett statsråd kan inte binda staten och kan inte lova någonting alls. Johannes Antonsson agerade endast för att lugna de drabbade.” Vii Tuve såg aldrig denna fråga som någon partipolitiskt åtskiljande fråga. Det gör vi inte heller nu. Regeringar har kommit och gått. Den allmänna opinionen anser att ersättning har kommit de drabbade till del, men det finns fortfarande några som inte har fått ersättning. Mot bakgrund av detta vill jag ha svar på frågan — även om jag inte begär det: Vad menas egentligen med uttrycket ”generösare”? Jag tycker att det är en aning luddigt.
Kammaren övergår nu till att debattera socialförsäkringsutskottets betänkande 23 om krav på studieintyg från läroanstalter för högskolestuderande vid delutbetalningar av studiemedel.
Herr talman! För närvarande utbetalas studiemedel till drygt 170 000 studerande. För studerande i gymnasieskola, i komvux och på folkhögskola sker utbetalning fr.o.m. halvårsskiftet 1986 varje månad efter ett studieintyg från skolan. För studerande på högskolenivå sker utbetalning två gånger per termin med sammanlagt 16 900 kr. Skolan lämnar vid första utbetalningen ett intyg, som visar att man studerar under den tid och på den utbildning som man har sökt studiemedel för. I budgetpropositionen föreslår regeringen att ett sådant intyg skall lämnas också vid den andra utbetalningen. Avsikten med denna förändrade rutin är att minska summan av oriktigt utbetalade studiemedel. Detta beräknas ge mellan 25 milj.kr. och 45 milj.kr. i besparing. Härtill kommer minskade kostnader för bl.a. administration av återkrav. Det handlar om utredning, domstolsförfarande, kronofogdemyndighetens insatser och eventuell avskrivning av skulden. För den enskilde skulle det också bidra till att hålla skuldsättningen nere. I flera motioner har framförts kritik mot att ålägga högskolan ytterligare administration. Socialförsäkringsutskottet har därför begärt yttrande från utbildningsutskottet i frågan. Utbildningsutskottet menar att man måste se utgifterna för utbildningen och studiestöden som en enhet. Högskoleenheterna och studiemedelsnämnderna har ett gemensamt ansvar för att studiemedlen används för avsett ändamål. Dåvarande utbildningsministern Jan-Erik Wikström anmälde i budgetpropositionen 1982 att det i ett läge där det är angeläget att hushålla med resurserna är särskilt viktigt att förhindra att studiemedel betalas ut oberättigat. Han skulle återkomma till regeringen med förslag som skulle göra det möjligt för CSN att göra studiekontrollen på ett mera flexibelt sätt. Riksdagen hade då ingen erinran mot detta.

Utbildningsutskottet menar att frågor av denna karaktär även fortsättningsvis bör avgöras på myndighetsnivå. Det kan för närvarande antas medföra administrativt merarbete, men med hänsyn till det arbete som pågår med samordning av antagning, studiestöd och studiedokumentation säger utskottet att man förutsätter att största möjliga begränsning av de administrativa åtgärderna sker i samband med framtida förändrade utbetalningsrutiner för studiemedel. I reservationen föreslår vi socialdemokrater att riksdagen följer utbildningsutskottets enhälliga förslag om tillkännagivande med anledning av propositionen och motionerna. Majoriteten i socialförsäkringsutskottet vill tyvärr binda frågan till riksda Prot. 1985/86:159 gen också i fortsättningen genom att avslå propositionen. Man avstår på detta — 2 juni 1986 sätt från en besparing på 25 till 45 milj.kr., som längre fram hade kunnat - ö SEN ij Förändrade utbetalanvändas för att t.ex. förstärka studiemedlen. 6 S ET Era = ä E ningsrutiner för studie Jag förutsätter dock att man tills i dag tänkt över frågan. del mede Utbildningsutskottets samtliga ledamöter har skäl att stödja reservationen, eftersom den helt följer deras rekommendation. Och f.d. utbildningsminister Wikström bör kunna visa både sina partivänner och forna regeringskamrater att studiestödsförordningen på denna punkt fortfarande är oförändrad och att frågan inte bör bindas till riksdagen. Denna riksdag har för kort tid sedan bestämt att mellan 50 000 och 60 000 studiemedelstagare skall ha intyg från skolan varje månad i fortsättningen. Detta gäller gymnasieskola, komvux och folkhögskola, och det gäller också ca 250 000 yngre gymnasieelever. Jag förstår inte varför just högskolestuderande skall undantas från ytterligare en kontroll per termin. Det skulle gälla ca 100 skolor som skulle utfärda två intyg per termin, utöver de 1 300 skolor som redan fr.o.m. nästa månad rapporterar varje månad. Redan folkhögskolorna är fler än de föreslagna tillkommande högskolorna. t Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i socialförsäkringsutskottets betänkande 23.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

Vi i majoriteten är negativa till ökad administration och byråkrati som detta krav på studieintyg vid två tillfällen under samma termin skulle innebära. Vi är också högst tveksamma huruvida den ökade administrationen och byråkratin verkligen skulle ge besparingar i nuläget. Därvid följer vi vad utbildningsutskottet har sagt i sitt betänkande. Man har där nämligen påpekat att det pågår viss försöksverksamhet, bl.a. med lokalt baserat studiedokumentationssystem. På grundval av detta anser sig utskottsmajoriteten inte vara beredd att för närvarande tillstyrka propositionen. Lena Öhrsvik säger att riksdagen egentligen inte bör lägga sig i frågan, eftersom myndigheten kan handha denna administration. Men självfallet måste riksdagen lägga sig i denna fråga nu, eftersom det ligger ett konkret förslag på bordet. Det är precis detta vi har gjort, dvs. tagit ställning till det föreliggande förslaget. Vi finner i nuläget att det inte är bra. Därför har vi yrkat avslag på propositionen. Jag har inte någon anledning att här försvara förre ministern Wikström. Men vi kan erinra oss vad som hände då. Man genomförde en viss ökning av kontrollen. Tidigare hade man inte ens den kontroll som man nu har, Lena Öhrsvik. Vi får avvakta vad de pågående försöken leder till innan vi fattar ett ytterligare beslut. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Gullan Lindblad säger att utskottet inte vill tillstyrka propositionen. Men det gör man ju inte i reservationen heller. Skillnaden är att utskottsmajoriteten yrkar avslag på propositionen. Det innebär att man återigen binder denna fråga vid riksdagen och att regeringen måste återkomma till riksdagen. Jag hänvisade till studiestödsförordningen, vilken den borgerliga regeringen själv utfärdade. Där framgår det att frågan inte är bunden vid riksdagen. I reservationen sägs det också att denna fråga inte skall bindas vid riksdagen. Därför varken avstyrks eller tillstyrks propositionen, utan vi ger till känna med anledning av propositionen. När det gäller tveksamheten om huruvida det blir besparingar kan jag hänvisa till att både utbildningsdepartementet och CSN, vilka är ganska kunniga på detta område, har uppskattat besparingen till 25—45 milj.kr. Det är inte att förakta, tycker jag. Det har ofta framställts krav, speciellt från Gullan Lindblad, på besparingar och hårdare kontroll så att pengar inte går åt i onödan. Nu väcker vi ett förslag som skulle kunna tillgodose många av dessa önskemål, men då vill Gullan Lindblad inte vara med längre. Jag tycker att vi skall ta vårt ansvar här i riksdagen och säga ifrån till regeringen att den får klara av denna fråga själv.

Herr talman! Det är ju regeringen, Lena Öhrsvik, som har bundit frågan till riksdagen genom att lägga fram det föreliggande förslaget. Vi yrkar avslag på detta. När det gäller besparingsåtgärder är det i nuläget högst dubiöst om det över huvud taget handlar om någon besparing — det tyder hela utbildningsutskottets yttrande på.
Herr talman! Jag måste säga att det är mycket anmärkningsvärt att Gullan Lindblad på så lösa boliner kan döma ut de uppskattningar som är gjorda både på utbildningsdepartementet och på CSN. Jag vet inte riktigt varifrån Gullan Lindblad får sina uppskattningar, men av utbildningsutskottets betänkande framgår klart att det handlar om stora besparingar. Den exakta summan kan vi inte se förrän vi har prövat denna möjlighet. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt med denna totala utklassning av både CSN och utbildningsdepartementet.
Herr talman! Det är rätt intressant att höra Lena Öhrsvik sjunga sparsamhetens ljuva visa. Det brukar vara precis tvärtom. Men, Lena Öhrsvik, vi har ännu inte fått belägg för att det skulle bli en besparing, när vi sett vad man har kommit fram till i utbildningsutskottet och när vi studerat detta ärende närmare i socialförsäkringsutskottet. Därför avvaktar vi och yrkar avslag.

Herr talman! Omgivet och innefattat av Östersjöns vatten ligger Gotland som en solitär, vänd mot det svenska fastlandet. Gotland är en omistlig del av Sverige, bundet till nationen med historiska, kulturella och kommersiella band som inte kan slitas av. Att leva på en ö skapar lätt en känsla av isolering, och det är därför naturligt att gotlänningarna ser graden av samhörighetskänsla symboliserad i omfattningen av och kvaliteten hos kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet. 1979 års trafikpolitiska beslut tillförsäkrar befolkningen i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad med särskild inriktning på närings-, regionaloch sysselsättningspolitiska mål. Vad som är tillfredsställande är naturligtvis svårdefinierbart och kan variera från område till område. Att gotlänningarna vill se gemenskapen mellan dem och fastlandsbefolkningen konkretiserad bl.a. i form av tät trafik av skilda slag mellan Gotland och fastlandet är självklart, och vi bör se så generöst som möjligt på kostnaderna för densamma. Men alla svenskar bör också bära bördan så jämlikt som möjligt då det gäller att bringa jämvikt i landets finanser. De förslag som trafikutskottet nu förelägger riksdagen om färjetrafiken på Gotland är för Gotlands del en positiv kompromiss. Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet drivs på koncessionsbas av Gotlandsbolaget enligt avtal med staten, som går ut med 1987 års slut. I | praktiken innebär det att staten tillskjuter skillnaden mellan intäkter och kostnader, såsom de redovisas av Gotlandsbolaget, och det är staten som genom transportrådet bestämmer turtäthet och taxor. Gotlandsbolagets | enda ersättning härför är ca 2 miljoner och den vinst man kan få av vissa aktiviteter ombord, t.ex. restaurangrörelsen. Det säger sig självt att om den betalande parten vill spara, såsom fallet är med staten, och Gotlandsbolagets handlingsfrihet är begränsad, blir det passagerare och transportörer det går ut över. Att vi från moderat sida kräver att Gotlandsbolagets monopolställning skall upphöra beror inte på speciellt missnöje med Gotlandsbolagets sätt att utföra den trafik det blivit ålagt, utan på systemet som sådant. Det enda som driver utvecklingen framåt är fri konkurrens. Med en sådan blir det framför allt passagerare och fraktare som tjänar på fri konkurrens — med nuvarande system är det trafikanterna som får sitta emellan. Det är emellertid inte lätt att skapa fri konkurrens om underlaget för förtjänster är dåligt. Trafiken på Gotland är förlustbringande större delen av 125 året, och intäkterna under högsäsongen räcker inte till för att täcka underskotten. Utan nya radikala grepp är det omöjligt att eliminera underskottet på Gotlandstrafiken, och med flera entreprenörer skulle underskottet öka ytterligare. Trafikutskottet har kommit till insikt härom och bedömer i positiva ordalag en moderat motion som pläderar för införandet av en lex Gotland, som skulle ge möjlighet till viss tax-freeförsäljning ombord åtminstone under lågsäsong. Det har invänts att sådant bara kan ske mellan olika länder, men det finns faktiskt trafik med skattefrihet etablerad inom åtskilliga länder i Europa, och i vårt fall går ju färjorna på internationellt vatten mellan Gotland och fastlandet. Vi ser hur blomstrande rederinäringen är när det gäller trafiken mellan Sverige och Åland resp. Finland. Här blommar konkurrensen till båtnad för både passagerare och rederier. För Gotland skulle tillkomsten av en lex Gotland betyda ett enormt uppsving och för staten en stor besparing. Jag hoppas att varken trångsynthet eller bigotteri skall hindra en liberal prövning av möjligheterna med en lex Gotland. På ren kontrakurs går dock regeringen och utskottsmajoriteten, då den begär fria händer att med utgången av nu gällande avtal med Gotlandsbolaget själv skaffa eller leasa tonnage för trafiken för att därmed skapa konkurrens vid anskaffandet av entreprenör. Det blir då, vad utskottet än säger, fråga om en socialisering av trafiken, och det blir både statskassan och trafikanterna som får sitta emellan. I betänkandet motsäger utskottsmajoriteten sig själv eller talar med två tungor. På ett ställe säger man så här: ”Vad först gäller kraven på att förstatliga Gotlandsbolaget vill utskottet erinra om att det i ett flertal av riksdagen godkända betänkanden avstyrkt motionsyrkanden om ett förstatligande av Gotlandstrafiken. Utskottet har inte ändrat denna inställning”. I årets proposition säger kommunikationsministern: ”Genom ett statligt ägande av hela eller delar av det tonnage som används i Gotlandstrafiken förstärks enligt min mening statens inflytande på ett rimligt sätt samtidigt som utrymmet för konkurrens ökar. Statens planering för den framtida trafiken bör utgå från detta.” Genom att ansluta sig till denna uppfattning försöker utskottets majoritet sitta på två stolar. Särskilt respektingivande är det inte. All erfarenhet talar för att ett statligt ägande av tonnage som skall gå i subventionerad trafik förvärrar situationen. Det blir konkurrens i upphandlingen, men trafikanterna blir de verkliga förlorarna: sämre service, sämre turtäthet, högre kostnader. Jag yrkar, herr talman, bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 5. Jag har tidigare sagt att utskottet sträckt sig långt för att gå Gotlands intressen till mötes. Jag avser då särskilt utskottets ställningstagande i fråga om fraktstödet, det s.k. Gotlandstillägget. Redan vid dess införande var vi från moderat sida principiellt emot denna horribla tvångsbeskattning av näringslivets transporter mellan orter på fastlandet. Även om vi moderater också principiellt är emot selektiva åtgärder av den typ som transportstöd utgör, är det enda korrekta att de finansieras öppet från statskassan om de befinns ofrånkomliga. När utskottet nu avvisar regeringens förslag om slopande av Gotlands = Prot. 1985/86:159 tillägget är det för att snarast få analyserat följderna för Gotlands näringsliv 2 juni 1986 om det avskaffas. Först därefter — och jag hoppas att detta blir snart — får vi ta ställning till frågan om och i så fall hur bortfallet av Gotlandstillägget behöver kompenseras. Gotlandstillägget som sådant vill vi ha bort. Bortsett från vad jag sagt om reservation nr 5 yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att ta sig över det vatten som enligt skalden likt ett farligt gift omger Visby stift är i dag åter en aktuell fråga — därtill tidsmässigt lämpligt inpassad just inför turistsäsongen. Turismen är en av de faktorer som kan påverkas av de beslut som nu skall fattas. Dessa är viktiga också för många andra intressenter men givetvis mest för gotlänningarna, deras näringsliv och transportmöjligheter. Det är de ökade kraven på statskassan som föranlett det betänkande vi nu behandlar. Anslagsöverskridanden i storleksordningen 35 milj.kr. till ett totalbelopp på ca 75 milj.kr. kan inte accepteras. En nedskärning till drygt 40 milj.kr., grundat på alternativet en fastlandshamn, var däremot en alltför drastisk förändring av Gotlandskommunikationerna. Liksom sanningen ofta sägs ligga mitt emellan ytterligheter hemställer nu ett enigt utskott om ett förslagsanslag nästan mitt emellan de två tidigare nämnda beloppen, nämligen på 59 milj.kr. Folkpartiet vill uttrycka förhoppningen att den ökade uppmärksamheten kring Gotlandstrafiken och de förslag till förändringar som nu föreligger skall göra det möjligt att hålla statsbidraget inom denna ram. Uppnår man då målet om en tillfredsställande transportförsörjning? Vi är i folkpartiet nöjda med att det s.k. bashamnsalternativet har övergivits och att trafiken även i fortsättningen kommer att bedrivas på en nordlig och en sydlig hamn med komplettering av Västervik under sommaren. Oskarshamnstrafiken kommer att under vardagar i lågtrafik få en försämrad service, vilket jag som Kalmar läns representant naturligtvis måste beklaga. Transportrådet avser att arbeta vidare med frågan om att ersätta fartygen Gotland och Gute med en kombinerad personoch godsfärja, som bättre svarar mot den trafikefterfrågan som föreligger. Därtill hoppas jag att flygmöjligheter till rimliga priser skall öka på sträckan Visby-Oskarshamn och att anslutningar till Sydoch Mellansverige skall bli möjliga. Det bör i sammanhanget nämnas att flyget Arlanda-Visby subventioneras med 14,5 milj.kr. Trafiken Öland-Gotland, som bara bedrivits under sommaren, dras in, och några koncessioner beviljas inte. Denna turisttrafik anser vi i folkpartiet vara ett område där ökad konkurrens borde kunna få förekomma. Däremot avstyrker vi ett statligt ägande av det tonnage som används i Gotlandstrafiken, liksom vi givetvis avvisar några motionärers krav på helt förstatligande av Gotlandstrafiken. Vad gäller taxefrågorna instämmer vi till dels i propositionens synpunkter, bl.a. när det gäller ökad prisdifferentiering. Som framgår av reservation 2 vill vi dock inte att gotlänningarna skall behöva betala mer än vad som gäller för 127 Prot. 1985/86:159 motsvarande sträcka och veckodag i andraklasståg. Detta bör kunna rymmas I den nuvarande taxesättningen tas ut ett helgtillägg som många uppfattar som orättvist, eftersom helgerna är deras enda restid. Varför inte låta helgtaxan vara normaltaxa och ge rabatter på resor under lågfrekventa tider i stil med vad Linjeflyg och SJ gör? Även om slutresultatet i stort sett blir detsamma känns det mer tilltalande. Folkpartiet ser med tillfredsställelse att utskottet har haft förståelse för fraktstödets betydelse — något som vi tog upp i vår motion 328. En förändring av stödets utformning måste dock komma till stånd, och detta sägs också i utskottets skrivning. Det finns de som hävdar att en tillfredsställande transportförsörjning till och från Gotland endast kan uppnås om man med hjälp av skattefri försäljning ger sig in i konferensoch nöjesbranschen. Vii folkpartiet är, som framgår av ett särskilt yttrande till betänkandet, i princip emot en skattefri försäljning på nationella linjer — vi måste, med glädje, utgå från att Gotland är en del av Sverige — men vi vill inte motsätta oss en eventuell utredning med prövning av både positiva och negativa effekter. Med yrkande om bifall till reservationerna 2 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan vill jag därmed uttrycka folkpartiets strävan att ge Gotland en även i fortsättningen tillfredsställande transportförsörjning.

Herr talman! Gotlänningarna bör givetvis ha rätt att känna sig som fullvärdiga medlemmar av det svenska samhället. Denna självklara rättighet var nära att gå förlorad genom transportrådets och regeringens förslag till drastiska försämringar av Gotlandstrafiken. Tack vare ett skickligt och gediget arbete av landshövdingen på Gotland och av flera andra företrädare för ön har hotet mot Gotlandstrafiken nu kunnat avvärjas. Det är också glädjande att företrädare för samtliga partier i trafikutskottet har varit angelägna att finna en samförståndslösning i denna för Gotland så livsviktiga fråga. Tack vare detta konstruktiva arbete har det dåliga bashamnsalternativet nu kunnat avvisas. Även utskottets förslag till betydande uppräkning av transportstödet ger det gotländska näringslivet möjligheter att utvecklas för framtiden. I centermotioner har vi avvisat såväl bashamnsalternativet som förslaget att kraftigt banta fraktstödet till Gotland. På båda dessa avgörande punkter har vi nu nått framgångar. Det är vi glada för. Storleken på statens ekonomiska stöd till Gotlandstrafiken har stått under debatt de senaste åren. Den debatten har tyvärr ofta syftat till försämringar och bantningar. Transportrådets rapport är ett exempel på hur hårdhänt man varit beredd att gå fram mot Gotlandstrafiken. Dessutom har det varit ganska illa ställt med analysen av konsekvenserna av bantningsförslagen. Debatten kring färjetrafiken har också varit principlös. Det är sällan man frågat sig om Gotland skall ha med övriga delar av landet jämförbara trafikförhållanden. Här i riksdagen har vi år efter år kraftfullt hävdat i olika sammanhang att goda kommunikationer är en absolut nödvändighet för en regions utveckling. När riksdagen fattade beslutet om Ölandsbron så var det i syfte att ge Öland med övriga landet jämförbara trafikmöjligheter. Alla de Prot. 1985/86:159 färjor som vägverket driver i olika delar av landet har samma syfte för 2juni 1986 befolkningen i dessa områden. Såväl Ölandsbron som vägverkets färjor kostar självfallet samhället betydande belopp. Det är kostnader som vi betraktar som självklara och odiskutabla. Dessa kostnader ifrågasätts sällan därför att de ingår i andra större anslagsposter. Anslaget till Gotlandstrafiken prövas däremot av riksdagen varje år. Det finns en viss risk för att denna årliga prövning är till nackdel för gotlänningarna. Det är sannerligen viktigt att riksdagen i fortsättningen inte glömmer de principer som bör gälla för trafiken till Gotland. När det gäller kostnadsdiskussionen får man inte glömma bort att gotlänningarna lojalt betalar sina vägskatter precis som alla andra. Vägverket har inga kostnader för väg till och från Gotland. Färjorna får helt enkelt ersätta en väg som inte finns. Det är självklart att denna verksamhet måste kosta pengar lika väl som det kostar pengar att bygga och underhålla vägar. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att understryka att kostnaderna måste hållas inom rimliga ramar. Det är dessa principiella ståndpunkter som jag tycker bör vara vägledande för våra beslut i frågan om Gotlandstrafiken. Transportrådets förslag till begränsningar av trafiken strider mot de principer som jag här angett. Förslaget om en enda hamn på fastlandet var både orealistiskt och regionalpolitiskt illa genomtänkt. Enligt en motion som utskottet haft att behandla finns det tyvärr fortfarande en viss sympati för transportrådets förslag. Därför finns det skäl att redovisa de motiv som talar mot transportrådets s.k. bashamnsalternativ. För det första skulle förslaget innebära att den sydgående lastbilstrafiken skulle få en ca 30 mil förlängd transportsträcka vid en turoch returresa. Denna avsevärt längre körsträcka innebär självfallet kraftigt ökade kostnader för näringslivet. Förslaget är också samhällsekonomiskt tvivelaktigt med hänsyn till de ökade utsläpp som blir följden av denna längre transportsträcka. Att mer eller mindre slopa trafiken i Oskarshamn och Nynäshamn innebär för det andra stor kapitalförstöring. Vid båda dessa hamnar har man gjort betydande investeringar för Gotlandstrafiken. En regionalpolitiskt eftersatt region som Kalmar län skulle förlora en hamnaktivitet av stor betydelse för regionen. Transportrådets förslag skulle också slå hårt mot den turisttrafik som bl.a. går via Oskarshamn. Hade transportrådets förslag genomförts hade det varit ett direkt slag i ansiktet på alla som anser att riksdagen bör ta regionala hänsyn i sina beslut. Utifrån centerpolitiska värderingar är det därför mycket glädjande att utskottet enhälligt avstyrkt den motion som vill hålla liv i det centralistiska transportrådsförslaget. Det ser jag som en stor framgång. Birger Rosqvist skriver i ett särskilt yttrande att lastfärjan Gute inte kan tillgodose rimliga krav på komfort för sina passagerare. Det har han givetvis rätt i. Utskottet skriver för sin del att man förutsätter att rimliga krav på service och komfort för passagerarna tillgodoses. Detta klara besked från utskottet tolkar jag så, att Birger Rosqvist och vi andra har samma uppfattning i denna konkreta fråga. Jag utgår från att utskottets ordförande också tolkar vår skrivning på samma sätt. Därför anser jag att Birger 129 Rosqvists särskilda yttrande är litet överflödigt. Ett förverkligande av förslaget att slopa det s.k. Gotlandstillägget skulle ha fått allvarliga konsekvenser för näringslivet på ön. Att lägga över 26 milj.kr. i ökade transportkostnader på främst de mindre företagen skulle givetvis få negativa effekter för sysselsättningen. Vad Gotland behöver är positiva insatser för att öka antalet arbetstillfällen. Därför är det mycket glädjande att ett enhälligt trafikutskott beslutat föreslå riksdagen att behålla detta fraktstöd för Gotlandstrafiken. I fråga om taxorna är vi däremot inte helt eniga. Regeringen och utskottsmajoriteten anser att avgifterna skall styras med hänsyn till bl.a. kostnaderna för trafiken. Den principen avviker från de regler som gäller för t.ex. vägverkets färjor och för Ölandstrafiken. I båda dessa fall innebär det inga extra kostnader vare sig för den lokala befolkningen eller för t.ex. turisterna. Därför är det principiellt mycket tvivelaktigt att belasta turister som vill resa till Gotland med högre reskostnader. En sådan politik kan bli en bromskloss för turistnäringen på ön. Vi belastar inte de turister som använder Ölandsbron eller vägverkets färjor med några särskilda avgifter, och därför bör vi heller inte göra det när det gäller de turister som reser till Gotland. Centerns uppfattning är att riksdagen bör hålla fast vid 1974 års riksdagsbeslut som innebar att vägkostnadsprincipen borde gälla för alla Gotlandsresenärer. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. I diskussionen om kostnaderna för Gotlandstrafiken finns det olika uppfattningar om vilken modell man skall välja för den framtida trafiken. En del tror att ett förstatligande är den bästa och billigaste modellen. Viicentern delar inte den uppfattningen. Inga starka och sakliga argument har redovisats som visar att ett förstatligande skulle spara pengar. Andra pekar på att en satsning på konkurrens mellan flera privata företag skulle ta bort behovet av statsbidrag. Även den ståndpunkten är nog mer ett uttryck för önsketänkande än för realistisk verklighet. Problemet med Gotlandstrafiken är att det på sommaren behövs en kapacitet för 300 000 resenärer per månad. Under höstoch vintermånaderna är trafiken nere i 20 000 personer per månad. Det är lätt att inse att det måste vara mycket svårt att få lönsamhet i en trafik med så ojämn belastning. Varken statliga eller privata företag lär klara den svåra uppgiften. Däremot tror vi i centern att privata alternativ definitivt är att föredra framför ett statligt alternativ. Av det skälet har vi anslutit oss till reservation nr 5 i trafikutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Det var en gång ett parti som lanserade följande slagord: Bättre med svängrum än med svångrem. Så snart detta parti övertog regeringsmakten övertog det också svångremmen av de borgerliga som tidigare hade haft regeringsansvaret. Kommunerna och t.ex. den lokala och regionala trafiken drabbades av indragna statsbidrag. På samma sätt är man nu ute i god tid. Man vill kraftigt skära ned Gotlandstrafiken, som ett led i ett sparande som i slutändan drabbar Gotlands befolkning. En envis och massiv gotländsk folkopinion har tills vidare gjort dessa planerade försämringar politiskt omöjliga, och regeringen har gjort en taktisk reträtt. Rederi AB Gotland har sedan år 1978 erhållit statligt stöd för att på avtalsbasis klara färjetrafiken. Gotlandsbolagets övriga affärer, t.ex. finansiella transaktioner och tonnageaffärer, kan vara hur lönsamma som helst. Det anses av bolaget inte ha ett dugg att göra med färjetrafiken, vars förmenta underskott debiteras beställaren-staten. När vpk sedan länge har hävdat — tillsammans med många andra, bl.a. socialdemokratiska motionärer — att Gotlandsbolaget bör förstatligas, detta mera ett uttryck för en praktisk-politisk inställning. Det kan inte vara vettig politik på sikt att ständigt ösa ut miljonbelopp i bidrag och lån av skattebetalarnas pengar till ett rederi som är vinstbärande, i detta fall Rederi AB Gotland. Pengarna/anslaget går till aktieägarnas utdelning. Då samhället satsar pengar av statsmedel är det logiskt att samhället skördar frukterna av satsningen. Precis som vägar, broar, järnvägar, flertalet flygterminaler osv. betraktas som en samhällelig infrastruktur till landets nytta och utveckling bör samma sak gälla färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. Det är inte minst fråga om sociala, kulturella och näringsmässiga möjligheter för de 56 000 människor som bor och arbetar på Gotland. Här förtjänar att nämnas att Gotland enligt turistrådet är Sveriges turistlän nummer ett. Vpk ser en god transportförsörjning som ett samhällsansvar och noterar naturligtvis att i detta fall, som i många andra, privata företag utför tjänsterna på samhällets beställning. Vi kan för övrigt inte utesluta att Gotlandsbolagets intressenter, som jag nyss sade, gör vinster på bl.a. skattebetalarnas bekostnad. Här är ett skäl till vårt och andras motionskrav på att Gotlandsbolaget skall överföras i samhällets ägo. Eftersom staten redan har en färjeverksamhet i denna storleksordning — jag tänker på SJ — och därmed redan förfogar över både kompetens och kapacitet, som är möjliga att rationellt samordna, har vi angivit SJ som en tänkbar huvudman. Idén i propositionen och betänkandet om att vid tonnageförnyelse staten köper eller hyr detta nya tonnage, som sedan kan drivas genom anbud, är en illusion och en halvmesyr som ytterligare kan öka statens kostnader för Gotlandstrafiken. I den borgerliga reservationen 5 återspeglas bara ett testuggande om konkurrensmöjligheterna i Gotlandstrafiken för ett privatägt tonnage. Det kommer att innebära en fullständig marknadsanpassning om man följer rådet i reservationen, och det utgör alltså det sämsta alternativet. Jag yrkar därmed bifall till vpk-reservation 6. Herr talman! Begreppet ”tillfredsställande transportförsörjning” är ett nyckelord i den officiella trafikpolitiken. Regeringen inför nu i proposition 1985/86:105 en definition som skall möjliggöra begränsningar i nuvarande färjetrafik på Gotland. Utskottsmajoriteten, bestående av borgerliga och socialdemokrater, står också för denna definition och håller därmed dörren öppen för nedskärningar. De står där och lurar med svångremmen bakom ryggen.

Man tar knappast fel om man tror att det här gäller den av transportrådet aktualiserade, här nyss nämnda, ordningen att gotlänningar med ärende till södra och västra Sverige nästa halvår skall ha två avgångar att välja på mellan fredag och söndag och att passagerare i mån av plats skall kunna medfölja godsfärjan Gute måndag-torsdag. Det är här fråga om en klar standardsänkning för t.ex. barnfamiljer, handikappade och äldre. Det är trångt på fartyget som också har långa, höga och smala trappor. Antalet platser är mycket begränsat vad gäller hytter, vilket innebär en klar standardförsämring. Som vi har framhållit i vår reservation nr 1 kan vi inte godta en sådan försämring, utan menar att nuvarande standard är vad som motsvarar en tillfredsställande transportförsörjning. Vi vill alltså inte godta betänkandets slutsats att man skulle kunna tumma på standarden och ändå kunna säga att det finns en tillfredsställande transportförsörjning. Vi vill helt enkelt inte ha någon försämring av nuvarande turantal och kapacitet. Enligt vår uppfattning, som vi redovisat i reservation 1, förutsätter begreppet ”tillfredsställande trafik” ingen försämring av nuvarande turantal och kapacitet i Gotlandstrafiken. Målsättningen bör i stället vara förbättringar av såväl trafikutbud som service. Färjan är gotlänningarnas väg. Det är anmärkningsvärt att de måste betala dryga avgifter för att åka över länsgränsen, medan fastlandets vägar, broar och även järnvägar i vissa fall finansieras över statsbudgeten. Vpk anser för övrigt att det minimiprogram som LO/TCO Gotland presenterat är väl motiverat. Där krävs: Detta är alltså LO/TCO:s krav, och vi stöder det helhjärtat. I denna kravlista ingår för övrigt frågan om taxorna. Där framhålls att taxor för passagerare bör motsvara SJ:s taxor i andra klass, taxor för gods skall motsvara samma vägsträcka på fastlandet. Man kräver också korta restider med ankomst passande till anslutningstrafik och möjlighet att frakta farligt gods. I reservation nr 4 har vi tagit ställning för den gamla tanken att SJ:s zontaxeprincip bör tillämpas och en anpassning mellan båtoch tågtaxa ske i färjetrafiken. Vi vill trygga taxorna mot äventyrligheter med prisdifferentiering till ytterlighet, men är anhängare av att de rabatter som SJ tillämpar också bör gälla färjetrafiken. SJ:s övertagande av Gotlandsbolaget skulle givetvis underlätta en sådan smidig anpassning. Regeringen hade föreslagit att de prisregleringssystem gällande lastbilsfrakterna som populärt kallas Gotlandstillägget skulle tas bort. Härigenom hade frakterna säkerligen stigit, med negativa följder för prisutvecklingen i allmänhet som konsekvens. Även om inte anordningen med Gotlandstillägget är helt klanderfri har vpk hävdat att det i dagens situation är bäst att behålla prisregleringen. Det noteras som positivt att utskottets majoritet är enig i sitt avvisande av regeringens förslag på denna punkt. Prot. 1985/86:159 Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till vpk-reservationerna 1,4 2 juni 1986

Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att det självfallet är ett samhällsintresse att de medborgare som bor på Gotland skall ha en tillfredsställande transportförsörjning och goda förbindelser med fastlandet. Det är ett ansvar som vi som bor på fastlandet självfallet skall ta. Statens kostnader för Gotlandstrafiken ökade mycket kraftigt från en nivå på 20-30 milj.kr. i slutet av 1970-talet till ca 80 milj.kr. 1981. Sedan dess har kostnaderna legat på en något lägre nivå. Låt mig dock som exempel nämna att kostnaderna för statsbidraget till Gotlandstrafiken för 1984 beräknades till 40 miljoner medan utfallet blev 71 miljoner. För 1985 beräknades kostnaderna till 67 miljoner. Mot den här bakgrunden skrev regeringen förra året till riksdagen och meddelade att denna kostnadsutveckling inte stod i överensstämmelse med de riktlinjer som bl.a. riksdagen hade ställt sig bakom, och man meddelade riksdagen att transportrådet skulle få i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen och försöka finna former för sådana ingrepp i trafiken som kunde dämpa kostnadsutvecklingen. Utskottet ställde sig bakom innehållet i denna regeringsskrivelse. Problemet när det gäller trafiken till och från Gotland är att den har mycket kraftiga säsongvariationer. Antalet passagerare under januari månad är ca 20 000 och i juli ca 300 000. Ca 55 96 av resandet är förlagt till perioden från mitten av juni till mitten av augusti. Däremot är godstrafiken relativt jämnt fördelad över året. I säsongvariationen ligger hela förklaringen till kostnadsproblemet.

Genom detta alternativ skulle således kostnaderna väsentligen kunna nedbringas. Detta förslag vann — lindrigt uttryckt — inget gehör på Gotland. Det uppstod en mycket kraftig opinion mot förslaget. Av den anledningen ansåg sig varken transportrådet eller kommunikationsministern i rådande läge kunna lägga fram ett sådant förslag. Då återstod att undersöka möjligheterna att göra förändringar i nuvarande trafik och bibehålla trafik året runt såväl på Nynäshamn som på Oskarshamn. För att nedbringa kostnaden något har man föreslagit att den mycket olönsamma trafiken på Grankullavik, Öland, skall inställas och att vissa utbudsförändringar under lågsäsong skall vidtas när det gäller Oskarshamn. Det innebär självfallet, jämfört med nuvarande situation, ett något sämre utbud under lågsäsong. Men trots denna inskränkning kan man ändå inte säga annat än att Gotland även fortsättningsvis får en tillfredsställande transportförsörjning. 133 När man bedömer vad som är en tillfredsställande transportförsörjning får Prot. 1985/86:159 man icke enbart se på färjetrafiken utan även på flygtrafiken. Utvecklingen på flygets område har för Gotland liksom för övriga delar av landet varit mycket positiv.

Samma inställning har också statens industriverk gett uttryck för. Utskottsmajoriteten har i likhet med jordbruksministern förutsatt att de här frågorna blir föremål för en närmare prövning och att, när prövningen är klar, förslag i denna riktning avvaktas. Låt mig bara säga till utskottets vice ordförande att jag självfallet inte har någonting emot en bred uppslutning kring ett genomförande av ett sådant förslag som det här är fråga om. Jag tror att statsbidragskostnaderna skulle minska drastiskt, och det skulle säkert vara mycket positivt med tanke på Gotlands turisttrafik. Men vi får avvakta och se vad de olika myndigheterna har att säga. Beträffande fastställande av taxorna för Gotlandstrafiken föreligger det reservationer. Tidigare har kostnaderna baserats på de av SJ fastställda taxorna. Nu har riksdagen lagt fast nya regler för statens järnvägar när det gäller biljettkostnader. Det har inom SJ blivit en hög grad av prisdifferentiering med hänsyn till högtrafik och lågtrafik. Därför tycker vi, liksom departementschefen, att det knappast är möjligt att binda prissättningen till SJ:s taxor. Vi anser, liksom departementschefen, att Gotlandstrafikens taxor bör fastställas med hänsyn till trafikens kostnadsutveckling, anspråken på kapacitet och komfort, trafikens marknadsmässiga villkor, osv. Enligt vår åsikt bör det också bli en kraftig prisdifferentiering. Utskottsmajoriteten understryker också — och detta är viktigt, herr talman, att markera i debatten — att statens bidrag till Gotlandstrafiken i första hand skall komma gotlänningarna till godo. Utskottet har också gjort en mycket kraftig markering och skriver att det utgår ifrån att kostnaderna för färjeresa mellan Gotland och fastlandet ej i väsentlig mån skall avvika från motsvarande kostnader för resa av motsvarande längd på fastlandet. Jag tycker att detta är en mycket klar och entydig markering. En sak utskottet enhälligt beslutat ge regeringen till känna är att Gotlandstillägget som har utgått som stöd för godstransporterna till Gotland skall bibehållas. Vi delar departementschefens uppfattning att det rör sig om en dålig konstruktion, men vi är inte beredda att nu, som departementschefen föreslår, avveckla Gotlandstillägget. Enligt vår mening bör man göra en närmare analys av vilka effekter en avveckling av Gotlandstillägget skulle ha. Därför har utskottsmajoriteten på denna punkt enhälligt gett regeringen till känna att utskottsmajoriteten utgår ifrån att man vid de kommande avtalsförhandlingarna med Gotlandsbolaget tar upp frågan till förnyad prövning. Därefter får riksdagen ta ställning till hur det framtida godstransportstödet till Gotland skall se ut, om ett sådant behövs. Vidare finns det en gemensam borgerlig reservation om ökad konkurrens i Gotlandstrafiken. I dag föreligger det en monopolsituation. Gotlandsbolaget svarar för trafiken. Därigenom blir naturligtvis svårigheterna ganska stora att hålla kostnaderna nere. Hade man gått över till ett bashamnsalternativ, hade naturligtvis möjligheterna till konkurrens varit betydligt större. Nu har viinte — Prot. 1985/86:159 detta läge. Då gäller det att inom ramen för nuvarande system finna 2 juni 1986 möjligheter till ökad konkurrens. I propositionen har det därför föreslagits att man bör undersöka om inte staten skall äga visst tonnage eller leasa in visst tonnage för att möjliggöra för olika rederier att lämna anbud. Det här motsatte sig de borgerliga partierna och sade att även fortsättningsvis skall det vara privat ägande av fartygstonnaget. Det intressanta är att samtliga borgerliga partier är för ökad konkurrens men i sin egen reservation icke med en rad har talat om hur man skall åstadkomma denna ökade konkurrens. Det tycker jag är beklagligt. Jag tycker nämligen att det är viktigt att man försöker bryta faktiska monopol där faktiska monopol föreligger, och i propositionen ges antydningar om hur man skulle kunna göra detta. Detta motsätter sig de borgerliga men har själva inget förslag.

Herr talman! När det gäller problemen med säsongvariationer kan man väl knappast invända mot den synpunkt som utskottets ordförande Kurt Hugosson här anför. Jag vill ändå göra en invändning, eftersom jag själv har varit verksam i — och haft kontakt med folk och företag som är verksamma i — servicebranschen. Detta är en företeelse som gäller hela servicesektorn. Titta på servicesektorns aktivitetskurvor och omsättningskurvor, och finn att som regel 60 90 ligger just i de månader när det är semestertid! Det här är någonting som man får leva med. Det goda får hjälpa upp det dåliga, och man får se det hela som en total verksamhet. Vi kan inte räkna med att lika många människor är ute och åker färja till Gotland på vintern som under semestermånaderna på sommaren. Jag tycker att vi skall se det litet mer samhällsekonomiskt och i större drag. Det är därför vi har intagit den ställning vi har. Jag vill emellertid ställa en fråga till herr Hugosson. Det står i betänkandet att man kan tänka sig vissa utbudsförändringar och att detta ändå är en bra trafik. Är det de utbudsförändringarna som innebär att man skall sätta in godsfärjan Gute som passageraravvecklare, eller är det något annat? Jag har tolkat det så att det är Gute, denna för passagerartrafik icke lämpliga färja, som man är ute efter att sätta in, och det kan varken befolkningen eller de som har att ta ställning godkänna.

Herr talman! Kurt Hugosson säger att vi inte har pekat på någon möjlighet 135 till konkurrens. Jag tog i mitt anförande upp att man skulle kunna tillåta konkurrens på den korta linjen från Öland till Gotland. Det är ett starkt turistintresse från båda öarna att ha denna förbindelse under sommarmånaderna, kanske fem veckor. Det var även i år ett litet rederi på Öland, eller åtminstone några privata intressenter, som hade försökt få denna koncession men inte fick den. Det står i betänkandet att Ölandslinjen har varit mycket olönsam. Det har den nog också varit de senaste åren, för det har ju varit osedvanligt dåliga somrar. Nu var det dock två som ville försöka igen, men det fick de inte. Den konkurrensen tycker jag att Gotlandsbolaget och staten kunde ha tillåtit.
Herr talman! Kurt Hugosson gav i sitt anförande inget svar på frågan om hur han tolkar utskottsmajoritetens ganska klara skrivning, där vi säger att man under alla årstider skall försöka tillgodose rimliga krav på service och komfort för passagerarna. Det är en viktig frågeställning. Vi skall ha klart för oss att om Gute sätts in i trafiken i någon omfattning så kan inte utskottets klara uttalande i fråga om komfort och service till passagerarna uppfyllas. Vi som sett fartyget, som sett de jättelika trapporna, vet att det krävs god fysik för att ta sig uppför dem. Handikappade är i praktiken utestängda från fartyget. Vi vet att fartyget också har mycket begränsad kapacitet i fråga om passagerarutrymme. Jag upprepar alltså min fråga till utskottets ordförande: Kan Kurt Hugosson inte instämma i vad Birger Rosqvist anför i sitt särskilda yttrande? I övrigt vill jag säga till utskottets ordförande att vi bör diskutera vad vi egentligen avser med taxorna. Är det inte rimligt att resenärerna till Gotland behandlas efter en likaprincip? Med det menar jag att de resande till och från Gotland inte skall tvingas betala extra kostnader för transporten till ön. Vi kan ta Öland som jämförelse. Alla vet att Ölandsbron var en stor samhällsinvestering, och den bron trafikeras av både turister och lokalbefolkning efter samma principer som man trafikerar vägnätet i övrigt. Jag menar alltså att samma princip borde gälla för resenärerna till och från Gotland. Använder man en taxepolitik som innebär att t.ex. turisterna får betala högre avgifter än om man tillämpade den s.k. vägkostnadsprincipen, uppfattar jag det som en direkt bromskloss i utvecklingen av turismen på Gotland. Det vore mycket negativt.

Herr talman! Det är riktigt, Sven Henricsson, att servicesektorn i stor utsträckning har toppar under kort tid. Det gäller bl.a. våra turistanläggningar. Men har inte Sven Henricsson tänkt på att det inte är SAS som flyger passagerare året runt till Mallorca eller Kanarieöarna utan att det är särskilda charterflyg som går dit under viss säsong? Det är det som är skillnaden. Här skall Gotlandsbolaget dimensionera sin verksamhet för en topp under kort tid och ha samma utbud under resten, dvs. större delen av året då det är mycket färre passagerare. Det är det som är problemet och det är det som föranlett denna enorma kostnadsutveckling. Antalet passagerare i färjeverksamheten har i stort sett varit oförändrat under de senaste fem sex åren. Sven Henricsson pratar mycket om svångrem och svängrum. Jag kan inte riktigt förstå det resonemanget. Utskottet har tidigare uttalat sig för att riktpunkten bör vara ca 40 milj.kr. i statsbidrag till Gotlandstrafiken. Vi Prot. 1985/86:159 föreslår ett förslagsanslag på 59 milj.kr. Svångremmen har ökat från 40 2 juni 1986 miljoner, som utskottet ansåg vara rimligt, till 59 milj.kr. Jag tycker inte man skall tala så mycket om svångrem. Ingrid Hasselström Nyvall säger att hon föreslog en konkurrenssituation. För att minska kostnaderna med ca 15 miljoner har utskottet enhälligt ställt sig bakom förslaget att dra ned trafiken mellan Öland och Gotland. Att då införa ännu en koncession på privat sida innebär att Gotlandsbolaget tappar ytterligare passagerare, och därmed får vi ännu större underskott, och då ökar statsbidraget. Det är ju ingen positiv konkurrens utan i så fall snarare en negativ. Sedan till frågan om det särskilda yttrandet av Birger Rosqvist och hur man skall tolka utskottets betänkande. Jag vill då bara erinra om vad som står i propositionen — ett enhälligt utskott, bortsett från Henricsson, vpk, har ställt sig bakom det. Förslaget i propositionen lyder på följande sätt: ”Mitt förslag: Trafikutbudet anpassas bättre till efterfrågan. Transportrådets förslag: TPR:s förslag överensstämmer med mitt förslag.” Transportrådets förslag är klart och entydigt på den punkten: att man skall dra in den minst lönsamma trafiken och därigenom minska anspråken på statsbidrag med mellan 10 och 15 milj.kr. Man föreslår att Thjelvar skall tas ur trafik och att utbudsförändringar under lågsäsong i Oskarshamnstrafiken skall genomföras. Det gäller då turer med mycket låg beläggning. Beträffande Gute har utskottet enhälligt uttalat: ”Vad gäller kravet på att ersätta de båda fartygen Gotland och Gute med ett nytt fartyg utgår vidare utskottet från att frågan om Gotlandsbolagets tonnagesammansättning beaktas i samband med överväganden om ett nytt avtal för Gotlandstrafiken.”
Herr talman! När det gäller Gotlandsbolagets kostnadsutveckling och finansiella situation behöver vi bara se på åren bakåt i tiden för att få bekräftat att Gotlandsbolaget har tjänat grova pengar på det statliga anslaget. Det är inget tvivel om det. Därför har vi, tillsammans med några socialdemokrater, föreslagit ett förstatligande av Gotlandsbolaget. Vad säger utskottets ordförande om det förslaget? Det har han inte sagt ett knäpp om. Det skulle vara det rätta — att se till att samhället fick deli den satsningen. Sedan till talet om svångrem. Det typiska för den senaste tidens statliga ekonomiska politik mot kommunerna är att man drar in många miljarder av deras anslag. Att man nu stramar åt för Gotlandstrafiken tycker vi passar in i bilden. Det drabbar Gotlands kommun, och det drabbar befolkning och näringsliv på Gotland. Det är en politik som vi kritiserar och kallar just svångremspolitik. Socialdemokraterna kallade det också för svångremspolitik när en sådan hård politik fördes av ”borgarna”. Varför kan den inte ha samma benämning nu?
Herr talman! Jag tror tvärtom att en sådan linje skulle kunna bli en stimulans och inte bara en negativ konkurrens, Kurt Hugosson. Man har fått propåer från många människor som vill åka från Öland till Gotland och sedan inte samma väg tillbaka och ta Ölandsbron hem igen utan som vill utnyttja Gotlandsbolagets router till Nynäshamn, Oskarshamn eller Västervik. Det räknar man med snarare skulle kunna stimulera trafiken på Gotlandsbolaget också.
Herr talman! Jag måste för Kurt Hugosson än en gång precisera frågan när det gäller servicenivån för resenärerna till och från Gotland. Utskottet ger alltså, som jag ser det, mycket klara besked om att vi kräver rimlig service och god komfort för passagerarna i den här trafiken. Då blir min raka fråga: Är det god komfort och är det rimlig service som erbjuds de passagerare som måste resa med Gute, med dess jättelika trappor, som jag förutsätter att inte alla människor kan ta sig uppför? Är det rimlig service att handikappade i princip är uteslutna från att resa med det fartyget? Är det rimlig service — som vi har frågat också i utskottet — att med detta fartyg ställa en mycket begränsad passagerarkapacitet till förfogande? Jag kan inte dra någon annan slutsats än att detta fartyg inte uppfyller de krav som utskottet har preciserat i sin skrivning. Därför hoppas jag innerligt i denna min sista replik att utskottets ordförande ändå delar min uppfattning om den dåliga standard som fartyget Gute i praktiken representerar. Jag vore tacksam för ett instämmande från utskottets ordförande.

Herr talman! Om jag trodde att ett förstatligande av Gotlandsbolaget på något avgörande sätt skulle minska kostnaderna för trafiken till och från Gotland, skulle jag inte ha några som helst svårigheter att ställa mig bakom ett sådant beslut. Men eftersom vi är på det klara med att det på intet sätt kan påverka kostnadsutvecklingen, intar de socialdemokratiska ledamöterna — liksom övriga ledamöter i trafikutskottet bortsett från Sven Henricsson — nu liksom tidigare den ståndpunkten att ett förstatligande inte löser problemen. Jag kan inte heller förstå att det skulle innebära någon stimulans för 'Gotlandsbolaget om det startades ett nytt företag, som plockar passagerare från Gotlandsbolaget genom att öppna trafik mellan Gotland och Öland. Snarare vore det tvärtom. Det skulle innebära att ett stort antal av de passagerare som i dag reser med Gotlandsbolaget kommer att försvinna. Därigenom minskar intäkterna för Gotlandsbolaget. Är det god komfort att tvingas använda Gute till Oskarshamn under vinterhalvåret? Nej, jag medger att det inte är någon särskilt god komfort. Men det är fråga om en avvägning. Varje passagerare under lågsäsong kostar på södra omloppet ca 1000 kr. per resa i subvention. Någonstans går smärtgränsen. Utskottets majoritet har ställt sig bakom att vi gör denna inskränkning i utbudet. Det får dessa negativa konsekvenser. Avslutningsvis vill jag på nytt citera vad utskottet skriver: ” Vad gäller kravet på att ersätta de båda fartygen Gotland och Gute med ett nytt fartyg utgår vidare utskottet från att frågan om Gotlandsbolagets tonnagesammansättning beaktas i samband med överväganden om ett nytt avtal för Gotlandstrafiken.” Detta skall gälla från slutet av 1987. Under en kort tid tvingas vi nog leva med dessa problem. Herr talman! Eftersom jag inte har gjort det tidigare, vill jag nu yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet.